Flera andra tekniska alternativ finns. I många fall går det att använda luft. Därmed är freongas en lyxprodukt med skadeverkningar, ett drivmedel som vi kanske helt kan avvara. En tid ansågs farhågorna något överdrivna, men nu ser man åter lika allvarligt på saken som en del forskare redan tidigare gjorde. Forskarna Miljövårdspoliti . 170 påtalar att den ökade ultravioletta strålning som uppkommer om ozonlagret förtunnas påverkar främst ögon och hud, att det rör sig om såväl akuta som kroniska skador och att det redan nu förekommer ganska svåra fall av hudcancer. Enligt forskarna är det högst troligt att den ökade ultravioletta strålningen svarar för största delen av de skadliga förändringarna. En ökad genomsläpplighet för denna strålning skulle skapa än större problem. Alla risker är inte helt klarlagda, exempelvis inte vilken inverkan en ökad strålning skulle få på organismerna i vår omgivning och hur växterna skulle påverkas. I två stater i USA har förbud införts. Tio stater med sammanlagt 53 miljoner invånare begär nu i en gemensam aktion att areosolsprayerna skall tas ur marknaden. De vanligaste areosolsprayerna är de som går under namnet freongaser.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

Herr talman! Tillåt mig nu bekräfta vad jag sade i mitt första anförande i den här debatten, nämligen att vad gäller ambition, engagemang, vilja och önskningar fattas det ingenting. Det är glädjande att så är förhållandet. Sedan är det en annan sak hur man genom lagstiftning, genom uppföljning av lagstiftningen och genom säkerhetsföreskrifter skall kunna leva upp till dessa ambitioner. Under debatten har det ställts några frågor till mig, och jag skall försöka svara på dem. Låt mig då säga att de skrivningar som finns i jordbruksutskottets betänkande nr 10 är mycket väl genomtänkta och avsedda att ha effekt. Svaret till herr Lövenborg är att skrivningen i detta utskottsbetänkande, som jag ser det, utgör grunden för att produktkontrollnämnden under det närmaste året skall kunna utforma ett direkt förbud för freonerna. Samma svar kunde jag i viss mån lämna till herr Måbrink. I våra skrivningar har vi hela tiden endast kunnat hänvisa till gällande lagstiftning, som innebär att produktkontrollnämnden har fått denna fullmakt och denna kompetens, men jag vill gärna säga att i den skrivningen är innefattad en förväntan om att exempelvis dioxinerna skall försvinna ur vår miljö. Det betyder inte att jag stillatigande ville låta herr Måbrink säga att skogsbolagens intressen, kapitalets intressen osv. skulle vara avgörande för utskottets ställningstagande. Det var därför det hettade till ett slag i debatten. Fru Lundblad gick plötsligt till ett ganska allvarligt angrepp mot skogsindustrin i allmänhet utan att ge några preciserade förslag till hur den skulle hindras från att uppträda så som den enligt fru Lundblad har gjort under de senaste 44 åren. Jag är litet förvånad över detta och vill nog i det sammanhanget säga att även om vår hälsa och vår miljö väger tyngre än allt annat när vi står inför att göra avvägningar, så har skogsindustrin med god anpassning till gällande lagstiftning under senare år utgjort vår viktigaste exportnäring. Jag tycker inte att man utan vidare kan göra ett sådant påhopp som fru Lundblad gjorde, om man inte också kan påvisa brott mot lagstiftningen. Herr Persson i Heden frågade om länsstyrelsernas möjligheter till inhibition vid grustäkt. Jag kan väl hålla med om att gällande normer har lämnat utrymme för vissa olyckshändelser. Vi har dock påpekat att länsstyrelsen redan har möjlighet att förhindra exploatering innan beslutet vunnit laga kraft. Jag vill tillägga att naturvårdskommittén med all sannolikhet kommer att täppa till de luckor som kanske alltjämt finns i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr Larsson i Borrby för svaret, som jag är nöjd med. Det innebär att förslag till förbud läggs fram under nästkommande år, och jag hoppas att det beskedet också har förankring i naturvårdsverket och i regeringen.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby angrep mig för att jag nämnde skogsindustrin, men jag tror inte att det behövs några stora forskningsrapporter som belägg för att skogsindustrin har svarat för en stor del av de miljöfarliga utsläppen i våra vattendrag. Jag är mycket medveten om att det har blivit en avsevärd förbättring de senaste åren, efter hand som de samhälleliga åtgärderna satts in för att begränsa de olika utsläppen. Jag ville ta det som exempel på att det är viktigt att man har starka myndigheter som kan kräva tillstånd och begränsningar i de olika miljöfarliga utsläpp och produktionsformer som finns inom industrin, bl.a. skogsindustrin.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har ställt en direkt fråga till herr Magnusson i Nennesholm och mig. Eftersom jag är ordförande i den utredning som herr Börjesson åsyftade vill jag svara på hans fråga. Miljövårdspoliti Miljövårdspoliti utredning om sjukvårdsavfall. Vi har i utredningen tagit upp frågan om hantering av avfall som uppkommer vid sjukhus, öppen vård och veterinärinrättningar. Vi anser att man bör eftersträva att hanteringen i största möjliga utsträckning skall leda till någon form av återanvändning. Eftersom frågan om matavfall från sjukhusen varit uppe här i riksdagen tidigare och även tagits upp vid de besök som vi har gjort vid olika sjukhus, har utredningen behandlat också den frågan. Vi räknar med att utredningen skall vara klar med sitt betänkande och kunna lämna det i början av nästa år.
Herr talman! Tillåt mig att framföra ett tack till fru Anna-Greta Skantz för det svar hon lämnat på min fråga. Jag är tillfredsställd med svaret. Däremot må jag säga att det inte klart framgår av de direktiv som jag har haft att ta ställning till att utredningen skall ta upp frågan om matavfallet. Fru Anna-Greta Skantz har dock här meddelat att utredningen jämväl tagit upp den frågan. Denna fråga är naturligtvis inte så lätt att lösa. Jag menar att då matavfall skall användas till svinföda, måste vissa hygieniska krav tillgodoses. Bl. a. bör matavfallet kokas. Vad jag reagerar mot — och det har jag tidigare vid ett flertal tillfällen tagit upp här i kammaren — är att prima matavfall bränns upp. Detta kan inte vara riktigt handlat i en värld där människor svälter. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 9 har bl.a. behandlats motionen 832, där jag försökt aktualisera frågan om ett samarbete mellan AB ID-kort och AB Rollfilm. Mot bakgrunden av den eniga utskottsskrivningen föresvävar det mig inte att jag skulle kunna påverka behandlingen i kammaren, men jag vill ändå kort framföra några synpunkter i anslutning till detta ärende. Skälet till att jag aktualiserat frågan om ett samarbete är enbart att vi som konsumerar den typ av produkter som legitimationshandlingarna utgör är beroende av att dessa har en utmärkt kvalitet och att de från utvecklingssynpunkt håller en hög standard.

Min motion har enligt min mening inte ägnats någon egentlig sakbehandling. Utskottet har således nöjt sig med att konstatera att diskussion om samarbete förekommit mellan de företag det gäller men att diskussionerna inte har lett till något resultat. Därefter konstaterar utskottet att förekomsten av konkurrens på identitetskortsmarknaden kan tillmätas ett positivt värde. Det är naturligtvis en hedervärd princip som utskottet ger uttryck för, men den är just i det här sammanhanget inte särskilt värdefull, av det skälet att vi inte har fri konkurrens på denna marknad. AB ID-kort har som bekant monopolställning, och följaktligen är konkurrensen satt ur spel. Den situationen kan möjligen vara en av anledningarna till att utvecklingsarbetet, i varje fall enligt min mening, inte har gått särskilt bra. Produktutvecklingsarbetet har vid AB ID-kort inte varit ett livsvillkor, och det borde det kanske vara om man skall kunna tillmäta konkurrensen någon vidare betydelse i sammanhanget. I det andra företaget däremot har utvecklingsarbetet faktiskt varit ett livsvillkor, och det har där fått hög prioritet. Detta har också gett goda resultat beträffande den produkt som man där framställer. Problemet för det företaget har varit att, med den monopolsituation som råder i branschen, finna en tillräckligt stor marknad i Sverige. Det är faktiskt på det sättet att en försäljning utomlands inte är oberoende av om man är accepterad med sin vara på hemmamarknaden eller inte. Dessa bakomliggande orsaker är anledningen till att jag funnit ett samarbete mest främjande för den produkt som vi får att tillgå här hemma. Nu är det naturligtvis så att ett utvecklingsarbete på detta område går vidare oavsett vad som skrivs i våra utskottsbetänkanden och oavsett vad som anförs i denna kammare. Enligt min mening kommer en snar framtid att ge besked om huruvida motionärernas framförda tankar haft fog för sig eller inte. Herr talman! Jag har inte något yrkande.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att vid denna timme ta upp någon direkt debatt med min partivän herr Andersson i Ljung, som ju är en av motionärerna och som f. ö. är väl insatt i denna fråga. Han har motionerat i detta ärende både i år och tidigare. Motionerna har alla det gemensamt att de innehåller en synnerligen kritisk syn på AB ID-kort, vars teknik man betraktar såsom varande underlägsen den som konkurrenten AB Rollfilm offererar på marknaden. Motionärerna förordar bl.a. ett samarbete mellan de båda företagen, och de föreslår också att man skall tillsätta någon form av expertgrupp. Ett enigt utskott har anfört att det kanske inte främst är riksdagen som skall ta ställning till vilket system som är att föredra. Det är nog så i detta fallet som i så många andra där det offereras olika system från olika företag, att båda systemen har både för och nackdelar. Det är väl inget som är fulländat, och dessutom skall vi nogsamt komma ihåg att utvecklingen just på detta område går oerhört snabbt. Båda företagen bedriver vart och ett på sitt sätt ett fortlöpande utvecklingsarbete. Jag vill f. ö. här erinra om att statens trafiksäkerhetsverk på regeringens uppdrag följer det arbetet. Detta är ju en garanti för att det hela sker med en viss insyn. Jag anser också att det i sista hand är köparna som skall avgöra vilket system som är att föredra. Där kan det handla om vilket system man tycker är mest effektivt, vilket system som från prissynpunkt är gynnsammast och många andra ting. Det har förekommit överläggningar under senare tid mellan de båda företagen, men de har hittills — i varje fall såvitt jag vet — inte resulterat i några direkta konkreta ställningstaganden. Herr talman! Det väsentligaste i frågan är kanske i dag att situationen har förbättrats för båda företagen. Man kan t.o.m. tala om en viss stabilisering inom den här mycket speciella branschen. AB Rollfilm har bl.a. fått stor framgång på exportmarknaden. Dessutom har företaget brutit in i en viss del av banksektorn i Sverige och gör stora satsningar på olika håll. Båda företagen tycks i dagens läge ha en mycket positiv syn på framtiden. Det är väl också detta kanske delvis nya förhållande som har gjort att utskottet här inte velat gå in på något närmare ställningstagande i frågan. Utskottet tycker att man skall se tiden an och att de båda systemen skall få arbeta vidare sida vid sida. Jag har därför inget annat yrkande än om bifall till vad utskottet hemställt.
Herr talman! Jag fäste mig vid ett par yttranden som herr Hovhammar fällde. Han sade att det egentligen inte var riksdagen som skulle bestämma vilket system som skulle väljas. Vidare sade han att det är köparna som skall bestämma. Det är ju en marknadsekonomiskt förträfflig synpunkt att köparna skall få bestämma vilken typ av identitetshandling man skall köpa, men, herr Hovhammar, har köparna den möjligheten i Sverige? Det är ju just det som jag har påtalat. Utskottet tycks helt ha bortsett från att vi på denna speciella marknad inte har någon konkurrenssituation. Den omständigheten att konkurrens saknas är olycklig av det skälet att detta inte, som jag sade i mitt förra anförande, främjar ett utvecklingsarbete på rätt sätt. Jag kan inte se annat än att jag, när jag påtalar de här sakerna, företräder just konsumenterna i denna speciella fråga. Vad har de för annan möjlighet än att vända sig till politiker? Och det är ju vi som är beställare av den här handlingen hos AB ID-kort. Jag tror mig fortfarande ha visst fog för att säga — och jag upprepar det — att vi konsumenter hade varit mest gynnade av ett samarbete där bästa möjliga teknik i två företag här i Sverige hade gett oss den bästa identitetshandlingen. Dessutom hade å ena sidan de resurser som finns och å andra sidan den tekniska kunskap som enligt mitt förmenande är bättre också öppnat möjligheten för oss att konkurrera på en stor internationell marknad. Jag tar mig nämligen friheten att påstå att det fria företaget här i Sverige, Rollfilm, har en avancerad teknik som är intressant på den internationella marknaden. Den skulle ha kunnat nyttiggöras till glädje för båda företagen. Nu får följaktligen inte ens de svenska konsumenterna nytta av den bästa teknik som finns inom vårt land på grund av detta speciella förhållande. Och det är det som jag har önskat aktualisera med min motion. Jag är ledsen att utskottet inte förstod finessen med det.
Herr talman! Något statligt företag är inte AB ID-kort; både Svenska sparbanksföreningen genom Sparbankernas datacentraler AB och andra är delägare. Man kan alltid diskutera vilket fabrikat och vilket system som är bäst. Om vi går ut i marknaden och frågar olika fabrikanter vilken produkt som är bäst, så säger den som tillverkar vara A: ”Min vara är bäst”, och den som tillverkar vara B säger: ”Min vara har också vissa fördelar framför vara A.” Til syvende og sidst är det trots allt de som köper varan som får bestämma vilken de föredrar i varje förekommande fall. Så fungerar marknadsekonomin. I detta fall föreligger inget monopol. Jag nämnde i mitt tidigare anförande att bl.a. en viss del av banksektorn köper AB Rollfilms kort. Där har man gått in för det systemet, medan andra kreditinstitut föredrar det andra. Det finns alltså olika uppfattningar om vilket som är att föredra. Körkortet är ju en statlig beställning, och jag tror knappast att någon här i landet vill göra gällande att det vore lämpligt för allmänheten att inneha två typer av körkort. Faktum är att man här har valt det system som AB ID-kort har offererat. Jag vill inte yttra mig om huruvida det kortet är bättre eller sämre; jag bara konstaterar att man har gjort det valet. Därvid får vi låta oss nöja. Alltså: Något monopol föreligger inte, men riktigt är att många instanser, bl.a. statliga myndigheter, av olika anledningar har föredragit AB ID-korts system.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att föra någon lång debatt med herr Hovhammar, men jag vill ändå tala om, att det utvecklingsarbete som har bedrivits av AB ID-kort under året, som kammaren säkert känner till, bl.a. har lett till att man har infört en ny typ av kvalitetsbehandling av körkortet. Det är samma teknik som konkurrentföretaget — som inte får finnas på körkortsmarknaden — har använt sedan mycket lång tid tillbaka, just därför att den ger en större hållbarhet. 180 Här kan man inte tala om att utvecklingsarbetet har gått vidare. Snarare är det så, att AB ID-kort har tittat på vad som finns på marknaden i fråga om andra identitetshandlingar och då kommit fram till det plastinbakade kortet. Det körkort som distribueras till oss nu liknar beträffande inbakningen de kort som tillverkas av ett annat företag, med den väsentliga skillnaden att man fortfarande jobbar med svart-vitt på AB ID-kort medan AB Rollfilm sedan sex å åtta år också har färg. Med andra ord återstår det oerhört mycket att inhämta, om vi skall hålla oss till körkortet. Vi behöver nog inte, herr Hovhammar, ha en diskussion om var utvecklingsarbetet bedrivits framgångsrikt, utan vi skulle kunna vara överens om att samarbete hade varit lyckosamt. Resonemanget om valfrihet för konsumenten gäller inte. Det är bara att konstatera faktum.
Herr talman! Man kan ju inte tvinga företag, som delvis är konkurrerande, att gå in i ett samarbete, om de anser att förutsättningar för ett sådant inte föreligger. Allra sist vill jag upprepa vad jag tidigare sade, nämligen att det förhållandet att statens trafiksäkerhetsverk fått regeringens uppdrag att följa detta utvecklingsarbete väl är en borgen för att här inte sker några övertramp på vare sig den ena eller den andra sidan.

Herr talman! Fröken Hjelmström har frågat mig om det står i överensstämmelse med regeringens målsättningar att kommunerna sänker kvaliteten på daghemmen på för barnen oacceptabelt sätt med hänvisning till förrådsutrymmen o. d. Statsmakterna har fastställt driftbidrag till kommunerna för bl.a. daghemsverksamheten. De nya bidragen, som utgår fr.o.m. den 1 januari 1977, innebär en betydande uppräkning jämfört med tidigare bidrag. Socialstyrelsen har i meddelandeblad till kommunerna rekommenderat en inventering av befintliga daghemslokalers utrymmen och ändamålsenlighet. Avsikten är att på grundval härav fastställa det antal platser för vilka statsbidrag kan utgå. Det är regeringens uppfattning att de nya bidragen skall göra det möjligt för kommunerna att genomföra daghemsverksamheten på en kvalitativt hög nivå med hänsynstagande till de skilda lokala förutsättningarna.

Herr talman! Jag tackar för svaret men beklagar att det är så totalt intetsägande, för att inte säga negativt. Det är nämligen inte bara så, som sägs i svaret, att socialstyrelsen ”rekommenderat en inventering av befintliga daghemslokalers utrymmen och ändamålsenlighet”. Man har också ändrat beräkningsgrunderna, och det har kommunerna tagit till intäkt för att skriva in fler barn på befintliga daghem. Det var detta jag frågade om. Nu är det tyvärr så att det står kommunerna fritt att överinskriva hur många barn som helst på daghemmen och förvandla dem till förvaringsboxar. Man gör det under hänvisning till att barnen ofta är sjuka eller frånvarande av andra orsaker. Man bortser från det faktum att just det stora antalet barn på vissa avdelningar är en av huvudorsakerna till frånvaron. Man bortser från att överinskrivningen innebär ökade påfrestningar på både personal och barn och därmed större risk för infektionssjukdomar. Överinskrivning av personal har det aldrig varit tal om — tvärtom. Personalen får en arbetsbörda som helt kan omintetgöra en pedagogiskt meningsfull verksamhet. Överinskrivning är helt enkelt en kapitulation för daghemsbristen. I vissa kommuner förekommer en överinskrivning på mer än 25 96, trots att socialstyrelsen sagt att 20 96 kan accepteras vid katastroffall. Överinskrivning kan aldrig accepteras. Kvaliteten på våra daghem måste i stället förbättras genom minskade gruppstorlekar och ökad personaltäthet. Nu har centern och folkpartiet uttalat sig för bindande normer för personaltätheten på barnstugorna. Något konkret förslag i den riktningen har vi inte sett, och det lär vara svårt att genomföra med den nuvarande njugga inställningen till en utökning av personalutbildningen, som socialministern tidigare här har redogjort för. Men det räcker uppenbarligen inte med bindande normer beträffande personaltätheten. Vi måste också få bindande normer för platsantalet. Den sardinburkspolitik som kommunerna, exempelvis Växjö kommun, för i dag är helt oacceptabel. Barn kan inte placeras på kapphyllor eller i garderober. Särskilt allvarlig är denna politik för barn med extra behov av stöd och stimulans. Eftersom svaret var så totalt intetsägande vill jag upprepa frågan: Står verkligen Växjö kommuns — och andra kommuners — beslut om inskrivning av ytterligare barn på daghem i överensstämmelse med regeringens politik i barnomsorgsfrågan? Om inte — vill socialministern medverka till att bindande normer också för ett högsta platsantal, utan öppen eller dold överinskrivning, fastställs? De skall då inte grundas på något slags kapphylleberäkningar.

Herr talman! Det är fröken Hjelmströms värdering av svaret, att det var innehållslöst osv. — men jag redovisade fakta. När man vid en avdelning övergår från åldersgrupper till syskongrupper uppstår frågan om hur många platser som skall bli statsbidragsberättigade vid denna avdelning. Tidigare har, som ett exempel, antalet platser varit fastställt till 15. Därutöver har man rätt att genom en överinskrivning med 20 &H ta emot ytterligare tre barn, alltså summa 18 barn. Men i syskongrupperna får finnas högst 20 barn inskrivna, och därmed försvinner ju överinskrivningen. Vilket platsantal skall fastställas för den nya avdelningen? frågade fröken Hjelmström. Det beror bl.a. på lokalernas beskaffenhet. Det är därför som socialstyrelsen har bett kommunerna göra en inventering av lokalsituationen. Att man i samband därmed gått över till att tala om avdelningsyta i stället för lekyta innebär i och för sig inte någon ändring av det krav som sedan tidigare gäller beträffande lekytan eller någon minskning av den. Beträffande Växjö kommun, som jag känner till, tror jag att om fröken Hjelmström går till grunden och tittar litet närmare på situationen där, skall hon finna att förhållandena inte är sådana som hon vill göra gällande. Som jag nämnde i mitt svar kan den inventering som nu görs medföra såväl minskningar som ökningar av det platsantal som tidigare fastställdes i samband med statsbidragsgivningen. I Växjö visade det sig att det förelåg stora skillnader i yta mellan de olika institutionerna.

Herr talman! Fakta är att man har ändrat begreppet lekyta till avdelningsyta. Fakta är också att i socialstyrelsens meddelande nr 2275 förklarar man vad som skall räknas till avdelningsyta. Dit skall räknas groventré, kapprum, tvättrum, vilorum, bibliotek, allrum, verkstad m.m. Av Växjö kommuns budget framgår att man ökat platsantalet med 45 utan att öka ytan. Man har inte byggt några nya daghem, utan ökningen sker i befintliga daghem. Jag fick inte något svar på min fråga om so Om personnummer cialministern anser att detta står i överensstämmelse med regeringens = på utländska politik. Inte heller fick jag svar på frågan om socialministern är beredd = adoptivbarn att medverka till att man också här fastställer bindande normer för kommunerna, så att de inte kan tillämpa denna sardinburkspolitik. Det är ju onekligen på det sättet att så länge som kommunerna tjänar på att skriva in barn på daghemmen, oavsett om de får bristbidrag för dem eller inte, kommer de att fortsätta med den politiken i stället för att utöka antalet daghemsplatser genom nybyggnation.

Herr talman!

Vad gäller bindande normer har jag gett fröken Hjelmström svar på hennes fråga i mitt första inlägg.

Herr talman!

derna gjort en uppskattning av barnets ålder. Underlaget kan då vara osäkert. Det är ur flera synpunkter av stor vikt att man så långt möjligt får en riktig åldersbestämning för barnen. Fru Sundberg har särskilt nämnt ålderns betydelse för skolstart och inskrivning i förskola. Att finna en metod för en tillförlitlig åldersbestämning har visat sig svårt. Tidigare användes endast en röntgenologisk metod vid åldersbestämning, varför socialstyrelsen anlitade expertis inom detta område. Gjorda erfarenheter har emellertid visat att metoden inte är helt tillförlitlig. Mot metoden har också invänts att man inte kunde bortse från röntgendosen. I avvaktan på de nya riktlinjerna har styrelsen meddelat riksskatteverket att styrelsen inte är beredd att ta ställning till ytterligare ärenden rörande åldersbestämning. Socialstyrelsen bedriver det fortsatta arbetet med största möjliga skyndsamhet men styrelsen kan för dagen inte ange med bestämdhet när de nya riktlinjerna för åldersbestämning kan föreligga. Det bör nämnas att också socialstyrelsens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, ägnar denna fråga uppmärksamhet och verkar för att problem som sammanhänger med felaktiga åldersuppgifter så långt möjligt minskar. Jag vill i detta sammanhang erinra om skollagens och skolförordningens bestämmelser om barns skolstart. Bl. a. gäller att om skolpliktigt barn inte nått den mognad som krävs för att barnet skall kunna delta i undervisningen i grundskolan kan barnets skolgång med föräldrarnas medgivande skjutas upp ett år. Läkarundersökning och annan undersökning av barnet som behövs skall äga rum innan frågan avgörs.
Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret, som var ytterst negativt men som också — tyckte jag — visade att socialministern beklagar att förhållandena är som de är. Detta har naturligtvis den största betydelsen för de föräldrar som nu är i den situationen att deras barn skall skrivas in i skolan eller förskolan. Före 1974 var det inget större problem om barnet tilldelats ett felaktigt personnummer vid ankomsten till Sverige. Barnet fick efter anhållan från föräldrarna och efter läkarutlåtande, baserat, som socialministern sade, bl.a. på röntgenundersökning, ett nytt födelsenummer, vars första två siffror stod i överensstämmelse med sakkunskapens uppfattning om barnets ålder. Sedan ville man låta socialstyrelsen utarbeta en bättre me tod, och man räknade med att detta skulle vara gjort vid det här laget. Nr 42 Socialministerns svar visade att så inte är fallet. Socialministern sade att barnet kan få uppskov med skolan ett år. Men vi har fall — och de är antagligen inte få bland de barn som fått felaktigt =, personnummer =— där en indentitetsförväxling har skett. Jag känner själv — Om personnummer till ett fall där barnet ett år efter ankomsten ännu inte hade uppnått = på utländska vare sig den längd eller den vikt som fanns angiven vid barnets ankomst — adoptivbarn till Sverige. Här rör det sig om minst två års felaktighet. Barnet har fått uppskov med skolstarten ett år, men nu är det det andra året det gäller. Dessutom — och det tycker jag att socialministern skulle veta — låter de föräldrar som har skäl att misstänka att ett felaktigt personnummer har angivits själva läkarundersöka barnet och använder då bl.a. den tidigare sanktionerade typen av undersökning med röntgen. Det stopp som socialstyrelsen införde den 1 juli 1974 har inte medfört att barnen inte blir undersökta, det har bara medfört att föräldrarna står i en situation när det gäller skolstart och förskola som de upplever som ytterligt besvärande. Man har, som jag nämnde, fall av identitetsförväxling som kompletterar de fall som socialministern redogjorde för. Man bör också ställa sig frågan om inte riksskatteverket borde kontrollera de uppgifter om adoptivbarn som lämnas av utländska myndigheter innan man ger barnen personnummer. Uppgifternas rimlighet skulle lätt kunna kontrolleras med hjälp av t.ex. den sakkunskap som vi har på våra barnavårdscentraler. Det är inte så få fall det rör sig om — enligt riksskatteverket lär adoptivföräldrarna till 75 barn ha begärt ändring av personnumren. Det är beklagligt att socialstyrelsen inte har kunnat meddela socialministern att man inte bara skall arbeta så fort som möjligt utan också att de svårigheter som förelåg föregående år i fråga om barns skolstart och inträde i förskola inte skall behöva upprepas under den skolstart som sker hösten 1977.

Herr talman! Jag delar fru Sundbergs uppfattning att det är värdefullt att utredningen arbetar snabbt. Men det är alltid svårt vid ett utredningsarbete att förutsäga en bestämd tidpunkt då arbetet kan vara klart, och så har det väl varit i detta fall också. Det är viktigt att man får fram verkligt hållbara grunder för att kunna fastställa åldern. Barnomsorgslagen, som träder i kraft vid årsskiftet 1976-1977, ålägger kommunerna att bereda plats i förskola från det år då barnet fyller sex år. Lagen innebär ingen skyldighet för barnet att delta i förskoleverksamhet, men i lagen sägs att barn som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvises plats i förskola tidigare. Jag anser det naturligt att de barn som det här är fråga om anvisas plats i förskola. byråkratin i samhället
Herr talman! Låt mig först säga några ord om det fall som jag tidigare berörde. Detta barn har fått uppskov med skolgången ett år och har gått i förskola. Det gäller alltså nu att få uppskov med skolgången ytterligare ett år. Socialministern vet att där finns det en svårighet. I detta fall är det antagligen nödvändigt att så sker. Skulle man inte kunna tänka sig att socialstyrelsen medverkar till att dessa barn får någon form av intyg om att det föreligger tveksamhet om huruvida barnets personnummer är riktigt fastställt, att ärendet ligger i riksskatteverket, att metoder för fastställande av barns ålder ännu inte är sanktionerade av socialstyrelsen? Föräldrarna borde på något sätt kunna få ett intyg som tog hänsyn till sakkunskapen hos de läkare som har undersökt barnen och det i alla händelser preliminära fastställandet av barnens biologiska ålder. I stället har man till dessa föräldrar skickat stencilerade lappar som bara meddelar att ingenting klart kan fastställas — jag har själv sett en sådan lapp. Man kan alltså inte göra någonting för att hjälpa föräldrarna. Vad menar socialministern att man skall göra med ett barn som har fått uppskov ett år med skolgången och där en identitetsförväxling med all säkerhet har skett? Möjligheten att övertala skolmyndigheterna har man förstås alltid, men kan inte socialstyrelsen sanktionera vad en eller två läkare har sågt om dessa barn, så att de kan få en mer lämplig ålder för förskola och skolstart?
Herr talman! Jag känner inte till det exempel fru Sundberg åberopar, men jag lovar fru Sundberg att jag skall undersöka detta och se hur det ligger till.

Herr talman! Låt mig allra först tacka kommunministern för svaret, ett svar som jag tycker är mycket positivt. Enligt vår nya grundlag skall all makt utgå från folket. Men vi vanliga medborgare är rätt maktlösa när det gäller att komma till rätta med byråkratin i samhällslivet. Jag skulle kunna anföra många exempel på hur medborgare kommit i kläm i byråkratins grottekvarn. Därmed har jag inte kritiserat vederbörande tjänstemän som sådana. Dessa har sina givna direktiv att följa. I så fall måste kritiken riktas mot oss som beslutsfattare. Ibland har man en känsla av att den ena myndigheten inte riktigt vet vad den andra gör. En statlig styrelse meddelade tillstånd i ett ärende, en annan statlig myndighet avslog samma ärende — bara för att ta ett enda exempel. Märk väl att byråkratin inte bara utvecklas inom den statliga sektorn utan den förgrenar sig ner i hela samhällsapparaten. Byråkratin utvecklas även på dandstings och kommunplanet. Det skall vi hålla i minnet. Byråkratins utveckling som sådan i vårt land medverkar visserligen, herr talman, till en ökad sysselsättning, men den medför oerhörda kostnader för samhället och inte minst för de enskilda. Den är med andra ord en tärande faktor i samhällslivet och utgör en hämmande faktor i välståndsutvecklingen. Det finns därför all anledning att vara observant på vad som händer och sker i samhällslivet för att därmed undvika att de enskilda medborgarna kommer i kläm i byråkratins grottekvarn. Det kanske inte är kommunministern obekant att man 1947 tillsatte en utredning. Och vad skulle denna utredning arbeta med? Jo, att komma till rätta med Krångelsverige. Utredningen avgav ett betänkande, som ledde till en proposition. Men tyvärr har det visat sig att krånglet bara ökat och ökat. Låt oss hoppas och tro att den utredning kommunministern nu signalerat skall leda till att man verkligen kan komma till rätta med byråkratin. Ingen skulle bli gladare än jag om så skedde.

Herr talman! Låt mig uttala min tillfredsställelse över det kompletterande svar som kommunministern har lämnat på denna fråga. Jag medger gärna att det gäller ett mycket stort problem, som inte är så lätt att lösa. Men om alla vore besjälade av ambitionen — även vi såsom lagstiftare och beslutsfattare — att försöka skapa sådana lagar och författningar som inte medför en ökad byråkratisering, tror jag att samhället i dag skulle se litet annorlunda ut. Det skulle förekomma mindre byråkrati. Människorna brottas nu med att fylla i blanketter, som för dem verkar totalt meningslösa. I sådana sammanhang måste allmänheten informeras om ändamålet med dessa blanketter. Man måste göra en avvägning och inte förfara som i ett fall, när man utfärdade direktiv. Man sade att ett visst ämbetsverk skulle göra en utvärdering och ange en målinriktning för sitt arbete, men 14 dagar senare kom ett meddelande om att arbetet skulle avbrytas. Det är angeläget, herr talman, att vi verkligen kommer till rätta med byråkratin. Det svar som kommunministern har lämnat andas en positiv vilja i detta avseende. Låt oss alla hjälpas åt i det arbetet.

Herr talman! Herr Lundgren har frågat mig hur jag bedömer möjligheten att påbörja ytterligare försöksverksamhet i lärarutbildningen beträffande samverkan mellan förskola och lågstadium. Samverkan mellan förskollärarutbildning och lågstadielärarutbildning bör enligt min mening ske på alla de utbildningsorter där detta är praktiskt möjligt. Genom en sådan samverkan kan bättre förutsättningar skapas för barnens övergång från förskolan till lågstadiet. Ännu har den intensifierade försöksverksamheten i Härnösand bara påbörjats. Det är alltså för tidigt att uttala sig om en eventuell utvidgning av densamma.

Herr talman! Herr Berndtson har frågat chefen för utbildningsdepartementet om regeringen förbereder några särskilda åtgärder för att lösa de ekonomiska frågorna i samband med de politiska ungdomsförbundens medverkan i skolans samhällsinformation. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig ätt besvara frågan. Som herr Berndtson framhåller anges det i skolöverstyrelsens anvisningar om medverkan av de politiska ungdomsförbunden i skolans samhällsinformation att kostnader för sådan medverkan kan täckas med medel ur statsbidrag till timmar till förfogande, fritt valt arbete och resurstimmar på grundskolans högstadium. Tillsammans uppgår dessa statliga bidrag till betydande belopp. Som svar på samma fråga av herr Berndtson framhöll statsrådet Hjelm Wallén i våras att det vid utformningen av nuvarande bidragsregler förutsattes att medverkan skulle komma till stånd med personer hämtade utanför skolan och bekostas genom de resurser som här har nämnts. Några särskilda statliga bidrag eller någon speciell reglering av vilken ersättning som skall utgå finns därför inte. Genom riksdagens beslut på grundval av propositionen om skolans inre arbete m.m. har flera särskilda statliga bidrag sammanförts till en samlad resurs, den s.k. förstärkningsresursen. Ur denna skall täckas bl.a. kostnader för de aktiviteter som herr Berndtson nämner. Någon detaljreglering av användningen av förstärkningsresursen kommer jag inte att föreslå. Ute i kommunerna skall man ha möjlighet att disponera denna i enlighet med de överväganden som görs lokalt. Alla är ense om vikten av att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att medverka i skolans samhällsinformation. Vilket utrymme de politiska ungdomsförbunden bör få och ersättningen för sådana uppgifter bör dock avgöras lokalt.
Herr talman! De politiska ungdomsförbundens möjligheter att medverka i skolans samhällsinformation kan bidra till att minska skolans isolering från samhällslivet i övrigt. Ungdomsförbunden bör ju ha särskild möjlighet att väcka politiskt intresse hos eleverna, och deras representanter har särskilda förutsättningar att presentera politiska frågeställningar för unga människor och förstå skolelevernas synsätt. Nu har det dock visat sig att anvisningarna för denna verksamhet har varit ofullständiga. Skolöverstyrelsen har i fråga om ekonomisk ersättning till medverkande från ungdomsförbunden endast angett att sådan kan utgå ur medlen för timmar till förfogande, fritt valt arbete och re = Nr 42 surstimmar för grundskolans högstadium. f Torsdagen den Kommuner har anfört att man saknar ekonomiska medel för en sådan 9 december 1976 verksamhet, enär de resurser SÖ åberopat ofta redan är intecknade. Det finns inte heller någon anvisning om ersättningens storlek. Detta — Om de politiska har skapat viss oklarhet om hur stor ersättning som bör utgå. ungdomsförbun Verksamheten har fått sådan omfattning att det i vissa län ställer krav — dens medverkan i på ungdomsförbunden att hålla heltidsanställda funktionärer för att klara — skolans samhällsinuppgiften. formation Det vore illa om en riktig tanke inte kunde fullföljas därför att kommunerna saknar resurser och ungdomsförbunden helt självklart inte har resurser att på egen bekostnad svara för informationsverksamheten. Detta är bakgrunden till min fråga. Jag tackar statsrådet Mogård för svaret. Tyvärr måste jag säga att statsrådet bortser från problem som uppstått i verksamheten och som jag här har hänvisat till. Jag tycker inte det räcker med att säga att man lokalt bör avgöra vilket utrymme de politiska ungdomsförbunden bör få och vilken ersättning som bör utgå. Det borde väl finnas skäl för att söka uppnå lika villkor i olika kommuner, så att verksamheten når alla. Hänvisning till skolans inre arbete tycker jag inte heller är helt tillfredsställande. Det kommer att ställa ännu större krav på medverkan från organisationer utanför skolan. Men här pågår sedan en tid en verksamhet som förutsätter de politiska ungdomsförbundens medverkan, och då räcker det inte att hänvisa till SIA. Jag menar att det behövs åtgärder redan nu för att klara denna verksamhet. Jag vill fråga statsrådet Mogård om det inte finns skäl att inhämta erfarenheter från den tid denna informationsverksamhet pågått och se efter om särskilda åtgärder behövs för att det hela skall fungera som avsett.

Herr talman! Jag tycker det är angeläget att slå fast ännu en gång att enigheten är total om vikten av att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att medverka i skolan. En avvägning måste naturligtvis ske mellan den verksamheten och annan medverkan utifrån det omgivande samhället, dvs. från arbetslivet och kulturlivet. Jag anser att den avvägningen måste ske lokalt, och jag har som sagt icke för avsikt att föreslå någon centralt utformad detaljreglering. Något utrymme för avvägning mellan olika politiska ungdomsförbund finns däremot inte. Skolan har skyldighet att se till att eleverna får allsidig information, annars åsidosätts kravet på objektivitet. Det är riktigt som herr Berndtson påpekade i våras liksom i dag att de ekonomiska förhållandena är olika i olika politiska ungdomsförbund och även inom olika distrikt i landet. Men detta är enligt min mening 191 Om de politiska ungdomsförbundens medverkan i skolans samhällsinformation en omständighet som skolan måste beakta vid sin bedömning om och i vilken utsträckning ersättning för medverkan skall utgå för att kravet på allsidighet skall uppfyllas. Men också den bedömningen anser jag skall ske lokalt. Herr Berndtson skall inte glömma bort att medverkan kan ske i många olika former. Därför är det rimligt att en lokal bedömning sker.
Herr talman! Jag vill erinra om att vid remissbehandlingen av förslaget om de politiska ungdomsförbundens medverkan i skolan pekade flera remissinstanser på att ingen klar anvisning om de ekonomiska frågorna fanns. LO gjorde det i sitt remissvar, TCO gjorde det och även Elevförbundet. Man menade att det var nödvändigt att det fastslogs efter vilka regler ersättning skulle utgå. Jag finner det vara en stor brist att inga sådana här regler har utarbetats. Erfarenheten visar att man är osäker i kommunerna om hur det hela skall gå till. Och för de politiska ungdomsförbunden borde det ju vara en fördel om bestämda regler fanns. Jag tror också att kommunerna skulle anse det vara bra om det var utsagt efter vilka regler man skall lämna ersättning för denna verksamhet. När det gäller frågan om objektiviteten tycker jag det är bra att statsrådet Mogård pekade på den sidan. Jag vill ge statsrådet tipset att man nog bör se på hur SÖ:s rekommendationer följs. Enligt SÖ skall ju informationsverksamheten bedrivas av politiska ungdomsförbund vilkas moderpartier är representerade i riksdagen, det egna landstinget eller den egna kommunen. Det måste anses stå i strid med dessa regler om en kommun av politiska skäl utesluter ett ungdomsförbund. En sak är att SÖ säger att hinder för ett eller flera ungdomsförbund inte utgör hinder för övriga ungdomsförbund att medverka, men en annan sak är om man i en kommun direkt utestänger en politisk riktning från att medverka. Så har tyvärr skett i enstaka fall, och jag tror det är skäl i att se på hela denna fråga om hur informationsverksamheten har fungerat.

Herr talman! Jag förutsätter verkligen att fackmyndigheten följer de regler som gäller och till regeringen redovisar de erfarenheter som kan göras. Det är många som ropar på centrala regler, herr Berndtson. Men jag kanske får erinra herr Berndtson om att riksdagen våren 1976 har fattat beslut om principerna för ett nytt statsbidragssystem för grundskolan. Därvid uttalade riksdagen bl.a. följande: styrande riktlinjer.

Herr talman! Det finns ju mer eller mindre rika kommuner och mer eller mindre fattiga kommuner, och man kanske kan dra slutsatsen att inte alla kommuner följer den här rekommendationen, av ekonomiska eller andra skäl. Om vissa kommuner säger sig sakna resurser får eleverna i dessa kommuners skolor inte den politiska information, den kontakt med de politiska ungdomsförbunden som eleverna i andra kommuners skolor får. Jag tycker fortfarande att det är ett alltför negativt svar som statsrådet givit. Jag tror det finns skäl att studera hur denna verksamhet har fungerat och vidta åtgärder för att förbättra situationen.
Herr talman! Jag föreslår att herr Berndtson i anslutning till den proposition, som kommer att framläggas om statsbidragssystemet, i en motion redovisar och belägger de negativa erfarenheter som han påstår redan nu har gjorts samt anger vilka åtgärder han anser bör vidtas. Då får vi kanske höra från herr Berndtson att det behövs centrala anvisningar, och det vore ju roligt.

Herr talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har mot bakgrund av ett par nyligen inträffade fall, där försöksutskrivna från sluten psykiatrisk vård gjort sig skyldiga till allvarliga övergrepp, frågat justitieministern om han anser att nuvarande bestämmelser erbjuder allmänheten tillfredsställande skydd. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Bestämmelserna i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård innebär att den som tagits in för vård skall skrivas ut när förutsättningarna vård för att bereda honom vården inte längre föreligger. Under tid då patienten är inskriven kan han få tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet under del av dygnet eller tillfälligt under ett antal dygn, bl.a. om det inte medför fara för annans personliga säkerhet eller för eget liv. Om dessa förutsättningar föreligger och det finns särskilda skäl, kan patienten också skrivas ut på försök. I bägge fallen kan patienten åläggas att följa vissa föreskrifter. I samband med försöksutskrivning kan patienten också ställas under tillsyn av lämplig person. Beslut om tillstånd att vistas utom sjukhusområdet eller om försökspermission kan återkallas om förhållandena påkallar det.

Samtidigt som det gäller att underlätta patienternas rehabilitering är det givetvis viktigt att inte utsätta allmänheten för oacceptabla risker.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Troedsson för svaret på min fråga. Under loppet av tio dagar har i pressen relaterats tre så allvarliga övergrepp, där de inblandade varit försöksutskrivna från sluten psykiatrisk vård, att man måste fråga sig, om det inte finns behov av åtgärder för att i görligaste mån minska riskerna för framtida händelser av liknande slag. Jag skall mycket kort beskriva fallen. Efter ett mord på en kvinna 1971 bedömdes vederbörande lida av psykisk abnormitet av så allvarlig natur att den kunde jämställas med sinnessjukdom, och han togs in för sluten psykiatrisk vård, där behovet av en kraftfull eftervård med stödjande åtgärder särskilt underströks. Efter två år fick han sina första permissioner och skadade då allvarligt en annan kvinna. Efter försöksutskrivning har han nu på nytt mördat en kvinna. Mannen har bedömts farlig endast i onyktert tillstånd. En annan ung man överföll förra sommaren ett äldre par i en park och misshandlade dem så svårt att mannen avled, medan kvinnan överlevde men fick allvarliga skador. Efter ett halvår blev den unge mannen försöksutskriven från psykiatriskt sjukhus. Häromdagen överföll han en person och hotade honom till livet. Till följd av lyckliga omständigheter klarade sig dock den överfallne. Denna försöksutskrivning har föranlett en JO-anmälan. Det tredje fallet gäller en patient från ett mentalsjukhus i södra Sverige. Den mannen överföll i förra veckan en polis, och för att klara sitt eget liv tvingades polisen skjuta mannen som avled. Som fru Troedsson nämnde finns det vissa regler för försöksutskrivning, vilka är ämnade att hindra olyckor av det här beskrivna slaget. Den försöksutskrivne kan åläggas förbud att dricka alkohol, kan förbjudas att resa från vistelseorten och har dessutom en övervakare samt anmälningsplikt. Dessa regler är dock ofta verkningslösa, lätta att bryta mot. Enligt min uppfattning är det nödvändigt att förbättra tryggheten för de anhöriga till mentalpatienter, för den stora allmänheten, för polis, taxiförare m.fl. som oftare än andra kommer i kontakt med försöksutskrivna, samt inte minst för patienterna själva. Efter ett liknande fall för nio år sedan tillsatte dåvarande medicinalstyrelsen en expertgrupp för utredning av förhållandena i samband med utskrivning och övervakning. Jag skulle nu vilja veta om denna utredning ledde till några konkreta förbättringar och, i så fall, vad dessa förbättringar bestod i.

Herr talman! Det är riktigt att en utredning år 1968 lade fram förslag om åtgärder för att förbättra övervakning av försöksutskrivna patienter. Man föreslog bl.a. en registrering av antalet övervakare, man hade synpunkter på utbildning och föreslog bl.a. att övervakare för försöksutskrivna, som efter lagakraftvunnen dom intagits på sjukhus för vård, skulle erhålla utbildning inom kriminalvårdens organisation och också anslutas till den. Man hade vidare förslag om en intensifierad kontakt mellan övervakarna och personalen på sjukhusen. Men såvitt mig är bekant ledde den här utredningen inte till några konkreta åtgärder. Naturligtvis är frågan om övervakning, eller tillsyn, som det heter i fall som dessa, av mycket stor betydelse. I sinnessjuklagstiftningskommitténs betänkande sade man också att den som förordnats till tillsynsman i allmänhet uppmanas att genom regelbundna rapporter hålla sjukhuset underrättat om patientens tillstånd och att omedelbart anmäla inträffade försämringar. Kommittén ansåg det också uppenbart att den försöksutskrivne bör vara skyldig att hålla tillsynsmannen underrättad om bostad och arbetsanställning och hålla kontakt i den utsträckning som begärdes. Dåvarande departementschefen ansåg att uttalandena av kommittén borde kunna tjäna som vägledning för anordnandet av tillsyn, och jag delar den uppfattningen. Enligt vad jag har inhämtat varierar praxis mellan olika sjukhus för hur tillsynen ordnas. Självfallet måste tillsynen anpassas till behoven i det enskilda fallet. Över huvud taget, herr talman, när det gäller fall som dessa kan man ställas inför de kanske svåraste avgöranden vi har att fatta inom sjukvården. Det är ju två delvis motstridiga intressen som gör sig gällande. Patientens rehabilitering kräver att han ges viss frihet, men mot detta talar allmänhetens berättigade krav på skydd mot över grepp.

Herr talman! Eftersom fru Troedsson i sitt svar var vänlig att säga att den fråga jag ställt bör beaktas i samband med övervägandena i 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande, tillåter jag mig att lämna några ytterligare ord på vägen till den utredningen. För det första anser jag att mer restriktiva bestämmelser bör ges vid försöksutskrivning och de bör närmare regleras i lag. För det andra bör utskrivningsnämnd ha möjlighet att i tveksamma fall konsultera rättspsykiater med kriminologisk erfarenhet. Detta skall naturligtvis inte bara gälla utskrivningsnämnd utan också läkare, länsstyrelse eller domstol som har att handha liknande ärenden. För det tredje vill jag gärna understryka vad fru Troedsson sade, nämligen att patienter som kan tänkas ha en viss latent farlighet i fall av försöksutskrivning bör anförtros åt särskilt kvalificerade övervakare. Jag anser också att det är av mycket stor betydelse att dessa övervakare får speciell utbildning. Det vill jag gärna understryka. För det fjärde skulle, genom en vetenskaplig sammanställning av redan befintligt material, våra kunskaper kunna ökas inom ett område där bedömningar uppenbarligen ofta sker på otillräckligt underlag. Jag är alltså tacksam för de svar i positiv anda som statsrådet lämnat mig.

Herr talman! Jag vill meddela att interpellationen 1976/77:39 av herr Glimnér om kustbevakningen i Gryt och Arkösund inte kommer att besvaras inom den föreskrivna tiden. Enligt vad jag kommit överens om med herr Glimnér kommer interpellationen att besvaras efter juluppehållet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka budgetministern Mundebo för svaret på min fråga. Jag hade väl ärligt sagt inte väntat mig ett mera positivt svar, och jag är tacksam för det som det är. Det råder nämligen bland åkare en ganska stor ovisshet om hur de nya bestämmelserna kommer att verka bl.a. i internationell trafik, i huvudsak trafik genom Västtyskland. Det framgår av propositionen 1975/76:181 att enligt 41 § i vägtrafikskattelagen fordonsskatt skall återbetalas för varje dygn för vilket skatt eller avgift har erlagts i utlandet. För sådana fordon som här åsyftas gäller att de vanligtvis forslas med färja till Västtyskland och att utstämpling sker genom svensk tullmyndighet. Enligt nu gällande regler beviljas restitution för den tid som fordon är utanför Sverige, men enligt de nya regler som avses träda i kraft den 1 januari 1977 skall restitution beviljas för varje dygn för vilket skatt erlagts i utlandet. Det innebär i förhållande till nuläget en klar försämring. Åkarna uppskattar försämringen för en åkare med tio bilar till ungefär 25 000 kr. om året i förhållande till nuläget. Jag är medveten om att rätten till återbetalning av fordonsskatt infördes i syfte att undanröja en dubbelbeskattning som uppkom då svenska fordon beskattades både i Sverige och i utlandet. Jag tar självfallet statsrådets svar som ytterligare bevis för att någon dubbelbeskattning inte skall förekomma. Vi har enligt uppgift som jag fått ca 500 västtyska tillstånd för lastbilstrafik inkl. transitbilarna. Det är åtskilliga svenska åkare som nu måste viss färjtrafik konstatera att de nya reglerna innebär en kraftig försämring vad gäller deras möjligheter att konkurrera på den internationella transportmarknaden. Kanske kommer flera av dem att hyra trailers från länder med en mera förmånlig skattebelastning, när de svenska reglerna fördyrar transporterna med svenskt fordon. Jag hade emellertid inte räknat med att budgetministern skulle vara villig se över reglerna igen. Jag vill bara uttrycka en förhoppning om att man kommer att följa konsekvenserna av de ändrade reglerna för fordonsbeskattning när det gäller det svenska lastbilsbeståndet och svenska fordons möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden.

Herr talman! Herr Raneskog har frågat mig om vilka regler som gäller för rätt till enkelt tillträde till mark som exproprieras för militärt ändamål. Reglerna om s.k. enkelt förhandstillträde till egendom som skall avstås genom expropriation finns i 5 kap. expropriationslagen. De innebär att vederbörande domstol kan medge att den exproprierande får tillträda den egendom som expropriationsmedgivandet avser utan att expropriationen är fullbordad. För sådant beslut krävs att det är av väsentlig betydelse för den exproprierande att överta besittningen av egendomen innan ersättningsfrågorna har avgjorts definitivt. Tidpunkten för tillträdet skall bestämmas så att fastighetsägaren eller annan vars rätt berörs får skäligt rådrum. Den exproprierande har vidare att fullgöra de villkor som domstolen uppställer för förhandstillträdet. När dessa villkor har uppfyllts och den exproprierande med stöd av domstolens beslut kommit i besittning av egendomen får han i stor utsträckning förfoga över egendomen på samma sätt som om han var ägare till den. Detta innebär t.ex. att den exproprierande, om domstolen inte föreskrivit annat, har befogenhet att riva eller bränna hus, företa grävningsarbeten, fälla skog eller företa vägbyggnader och andra byggnadsarbeten. Äganderättsförhållandet rubbas inte formellt vid enkelt förhandstillträde, men den vars egendom exproprieras är skyldig att flytta från egendomen i den mån detta krävs för att den exproprierande skall kunna utöva de befogenheter som har tillerkänts honom genom beslutet om förhandstillträde. Även innehavare av särskild rätt, t.ex. arrendator eller hyresgäst, är skyldig att avstå från utövandet av rättigheten i den mån den avser egendom som omfattas av medgivandet till förhandstillträde. Om den exproprierande påfordrar det måste sålunda även en arrendator eller hyresgäst gäller för all expropriation, inte bara vid expropriation av mark för militära

prierats för militära Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. ändamål Med anledning av delade uppfattningar om vad utslaget innebar måste jag be att få anföra några saker. Det var nämligen så att människorna i bygden hade uppfattat att tillträdet gällde en anhållan om planering och förberedelse för skjutfältets framtida användning — därav den friktion som uppstått. Jag måste säga att det känns förödmjukande och genant att behöva återvända till frågan om Remmene skjutfält i denna kammare. Serien av oförklarliga och kränkande ingripanden från militärens sida mot markägare och deras egendom har blivit lång och plågsam. Alltfort inträffar händelser som väcker både förbittring och förvåning. Nu senast gäller det ett fritidshus som flyttats hundratals meter utan att ha blivit värderat på befintlig plats. Fastigheten Katebo 1:6 brändes ned för en månad sedan med inventarier och allt. Fastigheten var värderad av endast ena parten. Ägaren har blivit helt ställd åt sidan. Under åberopande av den rätt ”enkelt tillträde” ger har allt detta företagits från militärens sida. Vidare nödgas jag anföra att vad gäller fastigheten Hjälmryd så har värderingarna gjorts endast av ena parten beträffande ekonomibyggnaderna. Bostäderna är ännu inte värderade av någondera parten. Dock har omfattande skogsavverkningar skett på enskilt område, och virket har försålts av militären. Husen har skadats vid skjutningar, jordvallar har uppschaktats vid Hjälmryd och vallar byggts invid registrerade fornlämningar. Kan enkelt förhandstillträde betyda att militären får gå fram på detta sätt? Att det, som herr Bengt Kihlström vid fortifikationsförvaltningen menar, skulle betyda, att ”vi kan tillgripa samma faktiska åtgärder som vilken fastighetsägare som helst”, förefaller för vanligt folk rätt obegripligt — särskilt då militären praktiskt tolkar detta så, att man har rätt att gå fram med brand och skövling, vilket är helt förbluffande. Beteendet är anmält och måste få en saklig bedömning. Svenska medborgare har i allmänhet uppfattat militären som skydd och hjälp mot våld och inkräktare. Men att svensk militär i fredstid visar fasoner som nazisterna tillämpade i krigstid är verkligen oroande från både rättssynpunkt och demokratisk synpunkt. Hur länge kan detta beteende få fortsätta? Bygdens människor sätter nu sitt hopp till riksdagens ombudsmans sakliga bedömning. Följetongen Remmene skjutfält fortsätter alltså. Känslan för militärens rättsvårdande och skyddande uppgift har i fallet 199 200 Remmene fått en allvarlig knäck. Att sedan riksdagen på grund av ensidig bristfällig information medverkat till militärens brutala handlingar gör ingalunda saken bättre.

Herr talman! Jag har en del andra uppgifter om inventarierna i det här huset som betraktas som uthus. Det är märkligt att en person har kunnat bo i ett ”uthus” från 1948 tills han efter domstolens utslag avflyttade till annan bostad. Huset var väl inte så utomordentligt, men det är ändå underligt att det plötsligt blir uthus så fort någon har flyttat ur det. Det låter i högsta grad betänkligt. Jag vill inte föra någon mera ingående debatt med försvarsministern, eftersom frågan ligger hos JO. Kvar står ändå några oklara punkter, där bygdens folk — över lag fredliga, goda, präktiga människor — väntar på ett besked. Jag hoppas att det beskedet kommer så småningom, och därför nöjer jag mig med detta i dag.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse det senaste som herr Raneskog sade. Saken är ju inte bara polisanmäld, den är också föremål för polisutredning, och då blir den alltså klarlagd. På grund av de skriverier som förekommit ville jag för balansens skull här återge vad som har anförts från militära myndigheter, för även de militärers mening som handhar detta ärende skall ges visst vitsord. När det gäller försvarets behov av mark i sådana fall som vid Remmene skjutfält vet vi att det alltid uppstår konflikter. Det är angeläget att man från militär sida handhar dessa känsliga frågor på ett så smidigt sätt som möjligt. Jag är medveten om att det här kan bli problem, eftersom man även på den civila sidan ibland kan vara mindre samarbetsvillig. Men principen skall här vara att man skall försöka nå rimliga frivilliga överenskommelser. Man skall icke bruka onödiga maktmedel när det gäller sådana här frågor.
Herr talman! Särskilt det som försvarsministern senast sade är jag tacksam för. Om detta bara sker genom personliga kontakter och meddelanden och det visas litet personlig hänsyn, så tror jag att mycket av denna irritation inte behöver flamma upp som den har gjort — i pressen eller på annat sätt.

Herr talman! Herr Andersson i Lycksele har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ i syfte att undanröja den orättvisa som nuvarande bestämmelser för beräkning av hemreseersättning innebär för vissa gymnasieelever med stora avstånd till skolorten. Till yngre gymnasieelever som behöver inackordering under skolterminerna utgår inackorderingstillägg. Utöver inackorderingstilläggets grundbelopp kan inackorderad elev få ett visst antal fria hemresor under läsåret. Sådant tillägg utgår om färdvägen är minst 6 km. Resetillägget kan utgå som hemresekort, vilket gäller för resa med allmänt samfärdsmedel, eller som kontant, schabloniserad hemreseersättning. Det normala är att resetillägget utgår i form av hemresekort. Kontant schabloniserad ersättning utgår om allmänna samfärdsmedel helt eller delvis saknas mellan skolorten och hemorten. Den utgår också när allmänna samfärdsmedel finns men ifrågavarande trafikföretag inte omfattas av avtal om fria hemresor. Centrala studiestödsnämnden införde den 1 juli 1976 bestämmelse om att vid avstånd som är 90 km eller mer ersättningen skall beräknas på fågelvägen mellan skolorten och hemorten. Bakgrunden till bestämmelsen är de administrativa problem som det innebar för skolkontoren att beräkna färdvägsavstånd till orter som ligger långt från skolorten. Stödet till fria hemresor är en försöksverksamhet som kontinuerligt följs upp av centrala studiestödsnämnden. Studiestödsnämnden är uppmärksam på de problem som kan uppstå i samband med tillämpningen av olika bestämmelser. Avsikten är att under försöksperioden få fram ett system som ger rimlig rättvisa utan att medföra alltför stora administrativa problem. Jag vill också tillägga att det är av vikt att erfarenheterna av den nu pågående försöksverksamheten redovisas till centrala studiestödsnämnden från kommunernas sida.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga om gymnasieelevers hemreseersättning. De ökade möjligheter till fria hemresor som har skapats under de senaste åren är av stor betydelse för de elever som bor på långt avstånd från skolorten. Jag noterade med stor tillfredsställelse att riksdagen biföll min motion om möjlighet för elever med längre hemreseväg än 25 mil att få fyra fria hemresor per månad. Nu har tyvärr de anvisningar som centrala studiestödsnämnder. utfärdat kommit att innehålla regeln om att ersättningen vid avstånd på 90 km eller mer skall beräknas efter fågelvägen. Om avståndet är mindre än 90 km, gäller den faktiska färdvägen. Jag har haft svårt att förstå motivet för den här bestämmelsen. Av svaret framgår att bakgrunden till bestämmelsen är de administrativa problem som det innebar för skolkontoren att beräkna färdvägsavstånd till orter som ligger långt från skolorten. För vissa elever får den här bestämmelsen mycket negativa verkningar. Jag har här i min hand en sammanställning över utfallet av den nya 90 km-regeln för elever i Lycksele gymnasium. Den visar att för vissa elever får bestämmelsen till resultat att de får ett upp till 100 kr. lägre hemresebidrag per månad än vad de skulle fått, om den faktiska färdvägens längd hade legat till grund för beräkningen. Jag menar att det kan inte vara rimligt att de elever som har de längsta hemresorna skall drabbas av en reducering av hemresebidraget, även om systemet i och för sig kan underlätta den administrativa hanteringen. Jag hoppas att 90 km-regeln så snart som möjligt utmönstras ur anvisningarna för centrala studiestödsnämnden. Utbildningsministern säger avslutningsvis att ”det är av vikt att er farenheterna av den nu pågående försöksverksamheten redovisas till centrala studiestödsnämnden från kommunernas sida”. Med den här debatten har jag redan nu velat redovisa erfarenheter från min kommun. Jag tror att detsamma gäller för flera andra kommuner med stora reseavstånd. Jag hoppas, som sagt, att 90 km-regeln snarast utmönstras ur anvisningarna och att hemresebidraget beräknas efter den faktiska färdvägen.
Herr talman! Om det förhåller sig så som herr Andersson i Lycksele säger, och det gör det naturligtvis, så tycker också jag att det har blivit ett orimligt utfall av den här principen. Jag är därför beredd att närmare undersöka dessa problem och med centrala studiestödsnämnden diskutera möjligheterna att få till stånd ett mera rättvist system.
Herr talman! Jag vill särskilt tacka för det sista tillägget. Det är ju ett direkt svar på min fråga om utbildningsministern är beredd att ta initiativ. Jag noterar nu att utbildningsministern är beredd att göra det, och jag kan bara ytterligare bekräfta vad jag sade om utfallet med ett exempel. En elev som faktiskt har ett hemreseavstånd på 250 km får ersättning beräknad till fågelvägen, som råkar vara 140 km. Det får den konsekvensen att ersättningen blir 100 kr. lägre än om färdvägen hade fått räknas.

Herr talman! Herr Gahrton har frågat mig om det enligt min uppfattning finns någonting som hindrar att iranska medlemmar av en i Iran förbjuden organisation, Iranska studentförbundet — CISNU, skulle kunna beviljas politisk asyl i Sverige. De allmänna förutsättningarna för asyl anges i 25 utlänningslagen. Under hänsynstagande till dessa förutsättningar prövas varje ansökan om asyl individuellt. Prövningen sker mot bakgrund av de politiska förhållandena i utlänningens hemland och de omständigheter han åberopar till stöd för sitt behov av fristad här. Frågan, om enskilda medlemmar i en viss organisation omfattas av asylbestämmelserna, kan därför inte besvaras generellt.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Här utanför på Sergels torg pågår just nu en hungerstrejk mot Savak, den iranska hemliga polisen som är en av världens mest ökända hemliga polisorganisationer. Samtidigt bedriver Amnesty International en världsomfattande kampanj mot förtryck och tortyr i Iran. Det finns många goda skäl för både de iranska studenternas hungerstrejk och Amnestys protestkampanj. Iran har en av världens hårdaste och mest antidemokratiska regimer. Amnesty uppger att antalet politiska fångar måste räknas i tiotusental. Amnesty har också i en färsk rapport gett skakande exempel på tortyr som vardagsmetodik i shahregimens förtryckarpolitik. Bl. a. har man förutom alla de andra vanliga tortyrformerna en speciell iransk variant, s.k. rostning, som innebär att fången sträcks ut på ett metallbord, som upphettas tills det blir glödrött. Det finns alltså många goda skäl för Sverige att solidariskt stödja de demokratiska protesterna mot förtrycket i Iran. I varje fall bör Sverige utan tvekan behandla iranska flyktingar på samma sätt som flyktingar från andra förtryckarregimer. Om förutsättningarna för politisk asyl för vissa iranska medborgare Om förutsättningarna för politisk asyl för vissa iranska medborgare Men Iran är inte bara en förtryckarnation utan också ett oljeland med växande ekonomisk makt, och det har ryktats — bl.a. i ett telegram från stora nyhetsbyråer — att den svenska regeringen skulle vara obenägen att företa sig någonting som kan reta den ekonomiskt mäktige shahen, och att man därför skulle tveka att låta iranska flyktingar få stanna här. Detta var en viktig bakgrund till min fråga, när vi nu här i landet har iranska medborgare som tillhör politiska organisationer som är förbjudna i Iran och som begär att få stanna på samma villkor som andra politiskt förföljda människor från andra liknande regimer. Jag förstår arbetsmarknadsministerns svar mot bakgrund av att han inte kan ta ställning i det enskilda fallet, men någon sorts åsiktsyttring om den allmänna situationen i Iran och om man betraktar Irans regim på samma sätt som man ser på andra förtryckarregimer skulle jag nog vilja ha från arbetsmarknadsministern. Min fråga skulle kunna omformuleras så här: Finns det något som hindrar att iranier i allmänhet som står i opposition mot shahregimen får stanna på samma villkor som politiska flyktingar från andra förtryckarregimer?

Herr talman! Frågan om politisk asyl för de iranier som Per Gahrton nämner är nu föremål för prövning hos invandrarverket. Det är alltså verket som i första hand skall ta ställning till om de får stanna eller inte. Ärendet kan först därefter komma till regeringen. Men den fråga som Per Gahrton ställer i dag - som också antyds i den tidigare inlämnade frågan — är om handelsförbindelserna påverkar vår behandling av enskilda fall. Jag kan då försäkra att våra handelsförbindelser med andra länder inte påverkar bedömningen av frågan, om politiskt flyktingskap föreligger. En sådan bedömning sker uteslutande med utgångspunkt i gällande lag och praxis. Enligt utlänningslagen anses som politisk flykting sådan utlänning som på grund av sin härstamning, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning e!ler eljest på grund av politiska förhållanden utsätts för förföljelse som riktas mot hans liv eller frihet eller eljest är av svår beskaffenhet. Det är alltså vad som i lagen menas med en politisk flykting. Jag kan bara upprepa min försäkran att våra handelsförbindelser med olika länder inte påverkar vår tolkning av den lagen.
Herr talman! Jag noterar självfallet det senast anförda med tillfredsställelse. Det vore mycket illa om handelsförbindelser eller andra ekonomiska relationer skulle göra att Sveriges stämma i protest mot förtryck och tortyr i världen skulle tystas. Den svenska regeringen — såväl den förra som den nuvarande — har i förhållandevis stor utsträckning sagt ifrån emot förtryck och tortyr på många olika håll i världen. Senast hade vi för några veckor sedan en debatt här i riksdagen som gällde Thailand. Då deklarerade utrikesministern mycket bestämt att hon för sin del tog avstånd från regimen i Thailand, särskilt efter den senaste militärkuppen. Det fanns alltså där inget hinder för regeringen att klart deklarera ståndpunkt, i allmänna ordalag, beträffande en förtryckarregim. Den iranska regimen är mycket mer väletablerad och sannolikt mer effektiv i sina förtryckaråtgärder än den nya thailändska regimen. Jag upprepar att jag har full förståelse för att arbetsmarknadsministern inte kan ta ställning i enskilda fall — det medger inte den svenska författningen. Men jag hoppas att vi kan tolka arbetsmarknadsministerns hänvisning till utlänningslagens bestämmelser så, att regeringens uppfattning om regimen i Iran är realistisk — att regeringen inser att det är en förtryckarregim och att man därmed kan förvänta att flyktingar från Iran har samma rättigheter som flyktingar från andra förtryckarregimer.

40, och anförde: Herr talman! Herr Alsén har frågat mig 1. om regeringen äger närmare kännedom om de svårartade problem som präglar näringslivet och arbetsmarknaden i Uppsala län och om regeringens uppfattning av situationen, 2. om jag är beredd att tillsätta en särskild arbetsgrupp med uppgift att lägga fram förslag om åtgärder för att komma till rätta med problemen på kort och lång sikt samt 3. om jag är beredd att med hänsyn till frågans akuta läge ägna Nordupplands situation skyndsam uppmärksamhet. Arbetsmarknaden i Uppsala län liksom i övriga landet präglas av det rådande konjunkturläget. Under perioder med ringa efterfrågan på arbetskraft blir strukturomvandlingens verkningar särskilt kännbara när de drabbar mindre orter. Så har fallet blivit för bl.a. stålindustrin i norra Uppland. Härtill kommer en långvarig brist på arbetstillfällen för kvinnlig arbetskraft och för ungdom. Uppsala län ägnas även i övrigt en fortlöpande uppmärksamhet inom ramen för den regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska planeringen. Regeringen är beredd att seriöst pröva varje förslag som kan leda till att sysselsättningen i norra Uppland förbättras. Jag kan också nämna

Herr talman! Först vill jag tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Den är tillkommen mot bakgrund av en ytterst besvärlig och oroande arbetsmarknads och sysselsättningssituation för främst de norra delarna av Uppsala län. Men till denna dystra bild hör också ett för arbetsmarknaden i Uppsala kommun besvärande problem. Jag skall så kortfattat som möjligt försöka belysa situationen med sina kort och långsiktiga aspekter. Jag ställer i interpellationen tre konkreta frågor till arbetsmarknadsministern. Den första frågan kan möjligen upplevas som en smula provokativ. Låt mig därför ge en kort motivering till den. Min fråga var om regeringen har närmare kännedom om de svårartade problem som präglar näringslivet och arbetsmarknaden i Uppsala län. Frågan är faktiskt föranledd av den passivitet som kännetecknat representanterna för de borgerliga partierna i länsorgan och kommunala sammanhang. Från socialdemokratiskt håll har vi inte utan framgång sökt bilda opinion för och drivit på insatser från samhällets sida när det gällt att tackla de arbetsmarknadsproblem som existerat i vårt län under många år. Den tidigare socialdemokratiska regeringen visade också ett mycket aktivt intresse för de uppländska frågorna och vi hade tillfälle att notera flera konkreta insatser, som i samverkan med olika privata företag lett till företagsetableringar och tryggat sysselsättningen på orter som drabbats av inskränkningar. Norduppländsk arbetsmarknad är präglad av tätorternas beroende av ett enda eller några få företag. De dominerande industrigrenarna är järnoch stålhantering och massaindustri. Alla känner vi dessa branschers konjunkturkänslighet. Stålbranschens problem avspeglar sig med skrämmande tydlighet på de norduppländska orterna Söderfors och Österbybruk. Lägg därtill den minst sagt övertydliga oklarhet som präglar framtiden för kraftverksbygget i Forsmark — både som bygg och driftprojekt —- så mörknar en redan dyster bild ytterligare. Jag vill också peka på den markant låga sysselsättningsgraden för den kvinnliga arbetskraften inom området. Den ligger skrämmande långt under riksgenomsnittet. Jag är väl medveten om behovet av strukturförändringar och rationaliseringar inom olika branschområden av vår industri. Det är alltså inte mot förändringarna i sig vi vänder oss. Nej, det är mot formerna och sättet för att göra förändringarna vi protesterar och kräver samhällets medverkan. Vår grundsyn i dessa frågor kom till uttryck i det socialdemokratiska partiets och LO:s aktionsprogram inför valrörelsen 1976. Jag vill här citera ett tillämpligt avsnitt: ”För att på längre sikt trygga rätten till arbete måste samhället redan i dag utforma framtidens sysselsättningspolitik. En sådan politik kan inte bygga på en passiv väntan på vad det privata kapitalet ska företa sig. Samhället måste aktivt gå in och leda arbetet på att skapa nya arbetstillfällen. Många nya arbetsplatser behövs om alla regioner ska få en god tillgång till arbete och service. Detta kräver långsiktig planering och samverkan” — jag stryker under detta - ”mellan näringsliv, fackliga organisationer, stat, landsting, kommuner och folkrörelser. Framtidens sysselsättning vill vi grundlägga nu. Basindustrierna skall byggas ut och förnyas. Vi måste höja förädligen av skogen, malmen och stålet.” Flera privata storföretag har faktiskt — en del sådana finns i vårt län —- efter valet passat på att på egen hand genomföra omställningar som varit till fördel för företagens lönsamhet. Men företagen har inte brytt sig om samhällets och de anställdas krav på en planmässig omställning, som tar hänsyn till människorna och grundar sig på sociala värderingar. Stora Kopparbergs hantering av Söderfors bruk är ett lika skrämmande som belysande exempel på detta. Jag skall citera några meningar ur ett brev från de fackliga organisationerna i Söderfors, ställt till industriminister Åsling och överlämnat till honom i samband med en uppvaktning tisdagen den 7 december i år. I brevet står bl.a. följande att läsa: ”Personalorganisationerna i Söderfors —- Metall — SIF —- SALF -— ser med stigande oro på framtiden. ”Konsekvenserna kunde bli att ”några tiotal tjänstemannabefattningar” skulle försvinna under en ferårsperiod. Men å andra sidan bedömdes möjligheterna till en ökning på kollektivsidan under samma period som goda. Verkligheten blev en annan. I dag är det klart att Fagersta övertar tillverkningen av snabbstålsbanden omgående. Hur dessa förhandlingar förts vet vi ej, vi kan bara konstatera att STO RA:s ledning undanhållit oss viktig information. Efter att ha ägt Söderfors i ca 70 år lämnar nu STORA bruket åt sitt öde och gör en beklämmande sorti. STORA Kopparberg har på mindre än 10 år åstadkommit följande enbart i Söderfors. Bredbandverket avvecklas . STORA Kopparberg lämnar nu specialstålverken vid årsskiftet, efter sig lämnar de verkliga personalbekymmer som måste lösas. Enligt företagets egna uppgifter skall personalen minskas enligt följande: Kollektivanställda 140. Det betyder att även stora ungdomsgrupper med relativt kort anställningstid kastas ut mot en osäker framtid. Detta kan vi inte acceptera. När personalorganisationerna i Vikmanshyttan och Söderfors uppvaktade industriministern 76-10-28 angavs att det primära ansvaret för sysselsättningen läggs på företagen. För dagen talar ingenting för att företagen är beredda att ta detta ansvar.” Ja, herr arbetsmarknadsminister, så upplever de anställda och deras organisationer sin vardag — sin grå vardag, kan man säga. Det är inte så svårt för någon, hoppas jag, att inse hur liten tilltron är till marknadskrafternas s.k. självläkande förmåga. Det bör tvärtom vara lätt att förstå hur tvivlande man är till företagens vilja att ta ansvar på ett för de anställda acceptabelt sätt. Skall den fulla sysselsättningen kunna tryggas och skall centerpartiets löften om 400 000 nya jobb kunna infrias, får man sannerligen från borgerligt håll sluta tro på jultomten. Här måste samhället ta sitt ansvar för att styra och leda utvecklingen. Det är ett krav som vi ställer och det grundar sig på de många människornas förväntningar på samhället, ett samhälle som verkligen känner ansvar även för ”sina minsta”. På ett otäckt sätt har under senaste tiden debatten dominerats av krafter som representerar kapitalintressena i samhället. I den debatten har individen helt försvunnit och ersatts av profitintressets kalla vokabulär. Jag läste häromdagen i en nyutkommen diktsamling kallad Söckendagar av — får jag kalla honom arbetareförfattaren — Håkan Boström. Han skildrar på poetens klara språk hur en ”bortrationaliserad” arbetare kan uppleva sin situation. Jag skall be att få läsa upp den dikten. Författaren har inte givit den något namn, men den låter så här. Stått vid svarven, lärt sig yrket, kan miljön. Säkra handgrepp, inget åt slumpen, plikttrogen genom år som hastigt runnit undan. Funnit sin plats och inrättat tillvaron därefter. Aldrig ett ord av ledsnad, aldrig en mening om slitet — det enahanda, vardagliga. Lämnad vid koncernomvandlingen. Ville inte dra iväg, van att ha sitt omkring sig. Allt djupare ner. Resignerar, känner sig onyttig, tärande. Kunde en gång svarva, läsa ritningar, sätta upp verktyg. Kokar kaffe, som andra redan kontrollerat. Efterhandsgranskar, i väntan på pension. Tunga år kvar, såar av kaffe att koka innan dess. Så kan det skildras och jag tror att många i dag — och framför allt i framtiden — tyvärr kan komma att känna igen sig i den här skildringen. Om inte samhället känner sitt ansvar för sysselsättningen är jag övertygad om att vi får många, många tusen människor som förlorar sin försörjning och mister sin mänskliga värdighet. Det får inte ske! Därför känner vi det så viktigt att driva på regeringen i frågor som på ett skrämmande sätt tornar upp sina problem på norduppländsk arbetsmarknad. Vissa av frågorna är höggradigt akuta och kräver omedelbara insatser av olika slag. Andra frågor måste mera långsiktigt penetreras, och en planläggning måste komma till stånd omedelbart. Till de mest akuta problemen hör givetvis Söderfors bruk i Tierps kommun. Detta samhälle står inför hotet att praktiskt taget utplånas. Det har redan förlorat 100 invånare per år under den senaste femårsperioden. Nu tål man inte fler förluster — då försvinner service och sam hällstjänster av olika slag. Befolkningsstrukturen har redan kantrat över på ett oacceptabelt sätt. De unga människorna flyr helt naturligt bygden. Till den mera akuta bilden hör också Österbybruk, som ingår i de stålproducerande företagens krets och därmed är utsatt för branschens kommande strukturella förändringar. Älvkarleby kommun har en enda stor arbetsplats — Stora Kopparberg. Där förloras nu över 200 arbetstillfällen i samband med en betydande investeringsinsats och därav följande rationaliseringsåtgärder. KF:s fabrik i Karlholms bruk har inom sitt produktområde stora problem med avsättningen på såväl kort som lång sikt. Ett femtiotal arbetstillfällen försvinner genom s.k. naturlig avgång. Listan på direkt akuta problem kunde göras mycket längre, men jag stannar här. Till de långsiktiga problemen — med stark influens av akut oro — hör Forsmarks kraftverks situation. Det är beläget i Östhammars kommun, som har haft stora känningar av kärnkraftverkets byggetableringar. Men, det är till denna byggarbetsplats med sina i dag nära 3000 anställda som man knutit sin förhoppning om en någorlunda tryggad framtid för kommunens innevånare. Nu gungar bokstavligt talat marken under detta projekt. Långsiktigt kan problem uppstå för bygd och folk som kan få förödande konsekvenser. Här måste sättas in en omedelbar planering, som byggs upp med alternativa modeller för den synnerligen ovissa framtid som är förknippad med kärnkraftverkets vara eller icke vara. Jag vill inte ta upp någon debatt om kärnkraften som sådan, men vi är ju alla på det klara med hur osäkerheten växer beträffande de här frågorna och drabbar, på det speciella sätt som hänger samman med denna metodik som regeringen nu har valt, de anställda men också hela bygden. Sammantaget är de kort och långsiktiga problemen av en sådan storlek att de kräver ett handfast och skyndsamt samhällsinitiativ. Den arbetsgrupp för Norduppland som den förra regeringen avsåg att tillsätta behövs sannerligen. Tyvärr avvisar arbetsmarknadsministern detta förslag under hänvisning till en befintlig grupp med visst ansvar för Österbybruk och Söderfors. Den gruppen har för det första en sammansättning som är helt otillfredsställande. Bl. a. är de anställdas organisationer ställda utanför. Ej heller ingår representanter för berörda kommuner. Det är de obotfärdigas förhinder att hänvisa till den nämnda gruppen. Från arbetarrörelsens sida kan vi inte acceptera statsrådets uppfattning. Vi kommer att återkomma till den här saken. Nordupplands problem, som jag helt kortfattat berört i mitt anförande, måste tacklas på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet. Vi måste få en övergripande planering, som tar hänsyn till hela regionens komplexa problem. Den punktvisa tackling av problemen som nu sker är alltför begränsad och dessutom kortsiktigt betingad. Det kan inte vara en god grund för att skapa förutsättningar för en verklig ändring av en utveckling, som i dag och för morgondagen ter sig helt oacceptabel för såväl anställda som alla övriga berörda. Men jag vill också säga, för att inte göra detta inlägg alltför negativt, att det finns ett positivt inslag i arbetsmarknadsministerns svar. Jag tänker på det konkreta beskedet om regeringens beslut angående lokaliseringsstöd till Fagersta AB:s investeringar i Österbybruk . Här har vi länge tryckt på myndigheter och regeringens representanter. Resultatet kommer nu, och jag vill uttrycka min tacksamhet för detsamma. Jag vet att den tacksamheten också finns väl förankrad hos de närmast berörda, de anställda, och i bygden som helhet. I min interpellation berörde jag också Uppsala kommuns speciella problem i vad gäller sysselsättningen. Den frågan har statsrådet Ahlmark inte funnit skäl att nämna med ett enda ord. Jag skulle — kanske litet fräckt — vilja påstå att det ligger helt i linje med hans borgerliga vänners i Uppsala agerande. Det har präglats av passivitet och, vågar jag nästan säga, ointresse. Förhållandet är faktiskt anmärkningsvärt med hänsyn till de svårartade problem som existerar i Uppsala och har gjort det under flera år. Främst har de problemen sin bakgrund i en mycket ensidig arbetsmarknad. Knappt 12 926 av de yrkesverksamma i denna Sveriges fjärde kommun är verksamma inom tillverkningsindustrin. Riksgenomsnittet ligger på omkring 30 96. Det förhållandet medför konkret att närmare 600 ungdomar, komna direkt från skolan, tvingats lämna sin hemkommun under vart och ett av de senaste tre åren och fått skaffa sig arbete på annan ort. Detta är som jag ser det ett från många synpunkter helt oacceptabelt förhållande. Jag upplever det som beklämmande att statsrådet inte ens funnit anledning att registrera problemet. Så mycket — hör gärna: litet —- är alltså folkpartiets uttalade vilja att skaffa arbete åt ungdomar som lämnar skolan värd. Avslöjande skulle man med skäl kunna kalla det. Förhållandet blir så mycket allvarligare mot bakgrund av det jag tidigare berört rörande länets i övrigt besvärande arbetsmarknadssituation. Länets stora — det gäller även med riksmått mätt — tätort saknar alltså varje möjlighet att bidra till en lösning av Nordupplands arbetsmarknadsproblem. Därtill kommer den synnerligen ovissa framtiden för det under planering varande projektet Baltic Steel i Gävle. Det har tidigare skymtat som en hoppingivande möjlighet att bereda nordupplandsbor ny sysselsättning. Men nu tycks också det projektet försvinna i ett töcknigt intet. Eller har statsrådet något positivt att säga i den frågan? Jag lyssnar med spänning i så fall. Avslutningsvis vill jag sammanfatta mitt intryck av arbetsmarknadsministerns svar så här: Det var minsann inte mycket värt för alla dem i främst de norduppländska bygderna som nu inför en stundande julhelg går och känner berättigad oro för sina jobb. Svaret rymmer faktiskt något av den kyliga distans till problemen som präglat debatten om sysselsättningsfrågorna alltsedan den nya regeringen trädde till.

Herr talman! Herr Alsén slår i sin interpellation fast att stora kortoch långsiktiga problem i dag präglar arbetsmarknaden i Uppsala län. Jag instämmer i den bedömningen. Främst gäller det, som herr Alsén påpekar, bekymmer i Norduppland; Det är lätt att hitta ytterligare exempel, och herr Alsén tog några. Även KF:s Karlitfabrik i Karlholm brottas med stora svårigheter. Enligt Arbetarbladet var förlusterna 1975 och 1976 tillsammans 40 milj.kr., och verkställande direktören räknar med miljonförluster även under 1977. Det betyder att 56 arbetstillfällen där försvinner. Listan kan alltså göras mycket längre. Det är mot den här bakgrunden man får se de politiska partiernas agerande. De socialdemokratiska aktiviteterna beskrivs närmare i herr Alséns interpellation. Också inom folkpartiets länsförbund i Uppsala län har vi med stor oro sett på det bekymmersamma läget, och vi ställde oss i början av november bakom kravet på en arbetsgrupp för de norduppländska sysselsättningsproblemen i deras helhet. Arbetsmarknadsministern informerades för en månad sedan från liberalt håll om sysselsättningsläget i Norduppland och om länsförbundets ställningstagande. I förrgår uppvaktade också centerriksdagsledamöterna från Uppsala län sin minister i det här sammanhanget, statsrådet Åsling. Alla dessa aktiviteter har sammantaget lett till åtgärder som gör att det för dagen finns anledning att se ljusare på situationen än för en månad sedan. För det första finns nu — som framgår av herr Ahlmarks svar — en arbetsgrupp som bevakar sysselsättningsfrågorna i Österbybruk och Söderfors. Arbetsgruppen mötte i onsdags i Söderfors representanter för facket, Stora och Tierps kommun. I arbetsgruppen sitter bl.a. departementssekreteraren Folke Andersson, som också återfinns i industridepartementets etableringsdelegation. Departementssekreteraren gjorde i samband med Söderforssammankomsten i förrgår enligt Upsala Nya Tidning följande hoppfulla uttalande: ”- När vi träffar företagen blir det ju orter som Söderfors som man tänker på.” För det andra framgår av arbetsmarknadsministerns svar att regeringen beslutat bifalla en ansökan från Fagersta AB om lokaliseringsstöd för utvidgning av bolagets verksamhet i Österbybruk. Detta var också det besked som centerriksdagsmännen fick vid sin uppvaktning hos industriministern. Lokaliseringspengarna möjliggör enligt Österbyverkens platschef Karl Erik Forsberg att personalstyrkan kan utökas med ett 20 tal anställda fram till 1980. Enligt Forsberg kan man också uttrycka det så, att den planerade investeringen på sikt räddar sysselsättningen för de anställda vid Österbyverken. Så några ord om situationen i Uppsala. Herr Alsén hävdar helt korrekt att Uppsala kommuns arbetsmarknad kännetecknas av obalans med tanke på att endast drygt 12 96 av de yrkesverksamma är sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Men sedan målar han en bild i svart och vitt på ett minst sagt onyanserat sätt. Den socialdemokratiska oppositionen har gång på gång agerat medan ”den borgerliga majoritetskonstellationens passivitet har försvårat varje medveten insats för att komma till rätta med den oacceptabla situationen”. Nr 43 Så enkelt är det nu inte. Den icke-socialistiska majoriteten har nämligen Fredagen den på olika sätt vidtagit åtgärder. Företag har fått industrimark. Det gäller 10 december 1976 bl.a. Cadbury-Slotts och Almqvist & Wiksell. En satsning har gjorts på ett industrihusbolag som arbetar med etablering av mindre företag. Om arbetsmark Ett näringspolitiskt program är f.n. ute på remiss. Två erfarna indu = nadsproblemen i strimän arbetar som konsulter åt kommunen. Professor Dick Ramström Uppsala län och företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet arbetar på kommunens uppdrag med Uppsalas näringspolitiska förutsättningar, en handlingsstrategi och ett åtgärdsprogram. Sammanfattningsvis: Läget i Norduppland inger stor oro. Den nu verksamma arbetsgruppen och regeringens beslut om lokaliseringsstöd till Österbybruk gör dock att det finns anledning att se något ljusare på situationen i dag än för bara någon månad sedan. Till detta kommer herr Ahlmarks försäkran här att regeringen ämnar seriöst pröva varje förslag som kan förbättra sysselsättningen i norra Uppland.
Herr talman! Herr Ullenhag säger sig i huvudsak instämma i den skildring av uppländsk arbetsmarknads och sysselsättningssituation som jag har givit i interpellationen, och det hade varit underligt om han kommit till en annan slutsats — det är en korrekt beskrivning av verkligheten jag gjort. Och jag skulle vilja säga att den på ett nog så korrekt sätt beskriver även den verklighet som rör Uppsala kommun. Jag tror mig ha en viss möjlighet att göra den bedömningen, eftersom jag varit verksam på det kommunala planet där i många år i mycket nära kontakt med dessa frågor, och också i nära kontakt med de borgerliga politikernas sätt att undgå att ta i sysselsättningsproblemen i Uppsala. Det intrycket, som jar har redovisat i min interpellation, står helt klart kvar, och det är något som omfattas av praktiskt taget varje uppsalabo. Tyvärr är det på det sättet. Sedan tycker jag nog att herr Ullenhag är litet för ljusblå — inte i politisk mening kanske, men i den meningen att han tror att med lokaliseringspengarna till Österbybruk och något uttalande av en representant för arbetsgruppen för Söderfors så är framtiden bra mycket ljusare för Norduppland. Vi är glada åt de initiativ som tagits, fast vi anser att de är alltför begränsade. Vi är tacksamma för lokaliseringsstödet till Österbybruk. Men vi är djupt medvetna om att oerhört mycket återstår för att man skall komma till rätta med problemen. Varken herr Ahlmark eller herr Ullenhag har ens en gång velat ta namnet Forsmark i sin mun — och jag förstår dem. Det är ju där ett av de verkligt stora problemen ligger. Vad skall det bli av hela Nordupplands arbetsmarknad om Forsmark läggs ned som byggprojekt i en nära framtid? Hur skall det bli om vi inte får någon driftsfunktion där uppe i framtiden? Ja, det är oerhörda problem som tornar upp sig. Att tro att man löser 3 dem med en arbetsgrupp för Söderfors är verkligen att vara naiv, skulle jag vilja påstå.
Herr talman! Jag visade i mitt förra inlägg på flera åtgärder som vidtagits av den icke-socialistiska majoriteten i Uppsala kommun för att främja sysselsättningen och åstadkomma en bättre balans på arbetsmarknaden. Herr Alsén har inte kunnat bestrida att dessa åtgärder verkligen vidtagits. Därmed faller också hans påstående om majoritetens totala passivitet platt till marken. Det har varit nödvändigt att göra den här korrigeringen av ett felaktigt påstående i herr Alséns interpellation. I övrigt mår väl den debatten bäst av att föras inom Uppsala kommun. Vidare tror jag inte att de båda åtgärder som nu har vidtagits löser alla problem i Norduppland — förvisso inte! Men det är i båda fallen viktiga åtgärder som vidtagits av regeringen, och det tillät jag mig säga. Jag tror inte, herr Alsén, att någon i Norduppland vill ge den sittande regeringen ansvaret för sysselsättningsproblemen i Norduppland. Det är ändå den regeringen som under denna korta tid sett till att vi har fått en fungerande arbetsgrupp och att vi har fått ett lokaliseringsstöd till Österbybruk — ett beslut som enligt Österbyverkens platschef på sikt kan rädda sysselsättningen för de anställda vid Österbyverken.
Herr talman! Jag kan ge herr Ullenhag rätt vad gäller lämpligheten av att föra debatten om specifika uppsalafrågor i Uppsala. Detta har vi också gjort i många år. Det är ett oräkneligt antal gånger som vi socialdemokrater har försökt driva på den borgerliga majoriteten i kommunen. Herr Ullenhag talar om att man har en viss markberedskap. Ja, det vore väl smått genant om man inte hade det i Sveriges i storleksordning fjärde kommun. Men därutöver är det mest planer på papperet. Jag har ett aktuellt konkret exempel från en ort i Uppsala kommun utanför tätorten. Den private intressent som drivit företaget, som heter Wallit, fann det förenligt med sina intressen att lägga ned verksamheten. Där satt borgerligheten utan någon som helst handlingsberedskap — än mindre utvecklade man någon aktivitet för att trygga sysselsättningen. Det fick vi göra från socialdemokratiskt håll. Tack vare den dåvarande socialdemokratiska regeringen gick Statsföretag in och kommer att fortsätta driften, vi hoppas framgångsrikt.

Herr talman! Jag vill också utnyttja det här tillfället att framföra ett tack till arbetsmarknadsministern för det positiva beskedet om lokaliseringsstöd till Österbyverken i Österbybruk. Som herr Alsén nämnt i sin interpellation och sitt anförande har den uppländska socialdemokratiska och fackliga arbetarrörelsen ägnat stor uppmärksamhet åt sysselsättningsfrågorna i Norduppland. Vi har haft många och goda kontakter med den socialdemokratiska regeringen i dessa frågor, och vi har nu även uppvaktat den nya borgerliga regeringen om detta. Jag hade tillfälle att vid sammanträffanden förra veckan med herr Ahlmark och i tisdags med industriministern understryka det angelägna i ett statligt stöd till Österbyverkens investeringar. Den socialdemokratiska regeringen var väl insatt i våra problem och positivt inställd till ett lokaliseringsstöd, men hann ej fatta beslut före regeringsskiftet. Den nu aktuella investeringen berör omkring 200 anställda och avser i första hand en utbyggnad av stålgjuteriet med ett finrenseri. Den personalbyggnad som också planeras skall betjäna även övrig personal vid företaget. Tidigare har en del investeringar gjorts med statligt stöd, vilket avsevärt har förbättrat brukets arbetsmiljö. Utbyggnaden av gjuteriet är emellertid den stora satsningen på arbetsmiljöområdet. Investeringen i gjuteriet innebär genom rationalisering och utökning av arbetsstyrkan en produktionsökning som möjliggör en bibehållen marknadsandel. Även om lokaliseringsbeskedet genom regeringsskiftet blivit fördröjt vill jag säga att det var skönt att beslutet kom före årsskiftet. Den minskade orderingången till gjuteriet har orsakat vissa sysselsättningsproblem för den berörda personalen. Den kan nu sättas in på en del arbeten i samband med om och nybyggnaderna. Det är också viktigt att nu få den nödvändiga upprustningen av gjuteriet, så att man står väl rustad när, som vi hoppas, konjunkturen snart går uppåt igen. Dagens besked av arbetsmarknadsministern om statligt lokaliseringsstöd hälsas därför med tillfredsställelse i Österbybruk. Det är en god fortsättning på den socialdemokratiska politiken visavi Österbybruk. Att sysselsättningen med detta, enligt herr Ullenhag, på sikt är räddad för Österbyverkens del kan jag nog inte hålla med om. Vad platschefen uttalat sig om gäller stålgjuteriet, men Österbyverken har även andra verksamheter. Det kommer att krävas ytterligare stödåtgärder för dem. Men vi hoppas att regeringen vill medverka även i fortsättningen och stödja Österbybruk och dess investeringar.

Herr talman! Det här har varit en mycket intressant diskussion om läget i norra Uppland. Jag lade märke till skillnaden i tonfall mellan herr Hjorth och herr Alsén. Herr Hjorth säger att jag fortsätter den socialdemokratiska regeringens arbetsmarknads och industripolitik, medan herr Alsén tycker sig spåra en ny kallsinnighet, som kommit efter valet. Men om vi bortser från sådana politiska övertoner och håller oss till sakfrågan, är det klart att vi har ett gemensamt intresse att trygga utvecklingen och sysselsättningen i norra Uppland. Det är alldeles klart att flera av de problem som finns där beror på en utveckling som pågått under flera år. Där finns också konjunkturproblem. Det är därför den nämnda arbetsgruppen tillsatts med landshövdingen som ordförande, det är därför den vidgats till ytterligare ett område, och det är därför regeringen — så sent som i går — fattat beslut om ett betydande lokaliseringsstöd, vars värde herr Hjorth just nämnde. Allt tal om att den nya regeringen skulle vara passiv när kriser och arbetslöshet hotar vill jag med skärpa tillbakavisa. Vi har nu suttit i regeringsställning i två månader, och vi har fått en hel rad olika problem på vår lott som vi skall försöka ta itu med att lösa. NJA får vi stödja med närmare 2 miljarder kronor för att klara företaget. Varven har utomordentligt stora omställningsproblem. Det är ju varvskris i de flesta länder i världen. För att klara ett antal företag i tekobranschen har vi gått in med mellan 20 och 30 milj.kr. När det gäller glasbruken förekommer problem på flera håll där regeringen kommer att ta initiativ. Både om specialstål och om handelsstål är utredningar tillsatta, som skall jobba så kvickt som det över huvud taget är möjligt för att underlätta de åtgärder vi skall vidta. För att komplettera vad man kan göra på den industripolitiska sidan, har vi beslutat att förlänga en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ta nya initiativ på det området. Det finns också en planering för vintern som kan ge många tusen människor sysselsättning om den vanliga industriverksamheten skulle svikta. Jag vill gärna, trots den polemik herr Alsén avslutade sitt anförande med, säga att jag har precis samma känsla som han för det eländiga och mänskligt bedrövliga i arbetslösheten. Det är inte bara det att man då saknar utkomst, utan arbetslösheten skapar också en känsla av meningslöshet med tillvaron. Man har inte en plats i samhället. Huvudmålet för den ekonomiska politiken är att människor har ett jobb. På den punkten finns det en utomordentligt stor enighet inom denna riksdag. Arbetsmarknadssituationen i norra Uppland präglas just nu av en relativt låg arbetslöshet. Arbetslösheten bland medlemmar i arbetslöshetskassorna har sjunkit i alla de berörda kommunerna vid jämförelse mellan oktober 1975 och oktober 1976. Men detta visar situationen just nu för dem som är väl etablerade på arbetsmarknaden. Det finns andra grupper som har det svårare, och det finns en viss oro för framtiden, vilket också har belysts i flera inlägg. I Tierps kommun är situationen besvärlig för ungdomar och kvinnor, bl.a. till följd av att Hettemarks konfektionsfabrik i Örbyhus lades ner i februari i år. Efterfrågan på arbetskraft är där låg. Den efterfrågan som finns gäller yrkesutbildad och van arbetskraft, framför allt män. Det mest akuta problemet i kommunen gäller Söderfors bruk, och det var herr Alsén inne på. Jag har talat med direktören för bruket, Erik Sundblad, och jag hoppas verkligen att några större personalförändringar inte blir aktuella utöver dem som nu är varslade. Att så inte blir fallet är också mitt intryck av samtalet med direktör Sundblad. Arbetsmarknadsmyndigheterna gör f. n. stora ansträngningar för att finna alternativa sysselsättningar åt de berörda. För att stärka ungdomarnas ställning kommer möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning att ökas i Tierp. När det gäller Österbybruk är det utomordentligt viktigt med upprustningen av gjuteriet. Det är också, som herr Hjorth sade, skälet till att man i går fattade detta beslut om lokaliseringsstödet. Investeringarna uppgår till sammanlagt 12,6 milj.kr., 7,2 milj.kr. i byggnader och 4,5 milj.kr. i maskinanskaffning. Det är min förhoppning att sysselsättningen vid bruket skall vara säkrad genom de nu beslutade investeringarna. Statsrådet Johansson har tidigare under hösten svarat på frågor om läget för kärnkraftverket i Forsmark. Regeringen har nu till lagrådet remitterat den s.k. villkorspropositionen. Det finns ingen anledning att här gå in på en energipolitisk diskussion. Samtal kommer nu att föras mellan Forsmark och regeringen om dessa villkor och om möjligheterna att på ett godtagbart sätt ta till vara avfallet från kärnkraftverket. Arbetsmarknadssituationen i Älvkarleby kommun präglas av en tillbakagång med — det finns här litet olika siffror — mellan 100 och 200 arbetstillfällen. Man har vissa planer vid Skutskärsverken men hoppas kunna klara det mesta genom naturlig avgång. Men sysselsättningsmöjligheterna för kvinnor och unga flickor är mycket begränsade i den kommunen. Vi har nu tagit upp några av de problem som finns i norra Uppland. För att förverkliga rätten till arbete för människorna — inte bara där utan i alla delar av vårt land — måste självfallet staten, kommunerna och näringslivet samverka. Beredskapsarbeten i olika former bedrivs under det här budgetåret i norra Uppland för ett värde av ungefär 16 milj.kr. Dessutom har verksamheten med arbetsmarknadsutbildning och praktikarbete vidgats. Jag vill här bestämt vända mig mot dem som jämställer människor, som får jobb genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, med de människor som är öppet arbetslösa, mot dem som säger att arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten bara är något slags dold arbetslöshet. Att skaffa sig utbildning för ett nytt jobb eller att i beredskapsarbetets form verka i sjukvården eller bygga vägar, vatten och avlopp, är lika samhällsviktiga insatser som vilken annan typ av jobb som helst. Den enda skillnaden är ofta att ett beredskapsarbete innebär tidigareläggning av en planerad samhällsåtgärd, t.ex. en utbyggnad av sjukvård, sociala omsorger eller kommunikationer. Det är en tidigareläggning som då bekostas med arbetsmarknadsmedel. Arbetsmarknadspolitikens uppgift är att se till att människor får utbildning för ett nytt jobb, får ett jobb och på sikt också en fast fot på den ordinarie arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag vill gärna säga att jag sätter stort värde på de deklarationer som arbetsmarknadsministern gjorde i sitt senaste anförande. Hans anslutning till en aktiv arbetsmarknadspolitik och hans avståndstagande från ett samhälle som passivt låter marknadskrafternas spel drabba människor uppskattar jag. Det är värdefullt att den grundsyn som arbetsmarknadsministern givit uttryck för över huvud taget finns i den nya regeringen. När arbetsmarknadsministern försöker få det till att det råder någon dissonans mellan herr Hjorth och mig i våra uppfattningar om statsrådets interpellationssvar, tycker jag att det fordrar en liten kommentar. Vad herr Hjorth talade om var lokaliseringsstödet till Österbybruk. Han uttryckte sin tacksamhet för det stödet men också sin reservation mot att man skall tro att det löser alla problem i Österbybruk. Det lokaliseringsstödet tackade också jag för. Jag tycker att det är väl motiverat och att samhället har skyldighet att gå in. Vad jag vände mig mot var en del av de synpunkter som kom till uttryck i statsrådets svar och i den debatt som har förts här, inte minst av herr Ullenhag. Jag vill upprepa det krav som vi från arbetarrörelsen har, nämligen att arbetsgruppen skall vidgas till att gälla hela länet. Hela Norduppland är ett sammantaget område vad gäller arbetsmarknaden. Forsmarks problem kommer in i den bilden på ett alldeles speciellt sätt. Omfattande pendlingar sker från de olika kommunerna till Forsmark såsom byggarbetsplats. Den ovisshet som präglar det projektet måste tas in i bilden, när man planerar för den framtida sysselsättningen. Det krav som jag tidigare gav uttryck för, nämligen att personalorganisationerna och kommunernas representanter kommer med i arbetsgruppen, är oeftergivligt. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern tar med sig detta krav hem till regeringen och i kontakt med sin kollega i industridepartementet löser den frågan. Förhållandet är otillständigt i dag. Herr Ahlmark sade att regeringen inte är passiv, och vissa tecken tyder på att den inte är det. Efter den uppvaktning vi gjorde för statsrådet för någon vecka sedan tillät jag mig konstatera att statsrådet i varje fall är en aktiv lyssnare. Han har också fattat ett beslut i regeringen nyligen beträffande Österby. Det är vi glada åt, men vi hoppas att det skall följas av flera. Av naturliga skäl är vi skeptiska till direktör Sundblads löfte om den framtida hanteringen av Söderforsfrågorna. På en månad försvann 200 jobb, trots att samme verkställande direktör sade att situationen skulle bli oförändrad. Det är skrämmande vittnesmål om hur man på den del av vårt samhällsområde som i första hand representeras av kapitalintressena kan se bort från enskilda människors situation samt bygdens och samhällets intressen. Jag vill tacka för denna debatt. Jag tror att den på många sätt har varit belysande. Jag vill också avslutningsvis framhålla att vi, som både statsrådet Ahlmark och herr Ullenhag har sagt, har ett gemensamt ansvar. Vi måste tillsammans gripa oss an med lösningen av dessa problem. Frågorna är av den storleken att alla goda krafters medverkan behövs. Det fordras emellertid en fast ledning, någon som initierar planeringen och håller i en långsiktig strävan till lösningar. Det är enligt min mening samhällets uppgift.

Herr talman! Fru Marklund har frågat statsministern dels vilken syn regeringen har på kvinnofrigörelsen, dels varför inom regeringspartierna främjas mot kvinnofrigörelsen och en progressiv kvinnosyn stridande attityder och politiska lösningar. Interpellationen har överlämnats till mig — såsom ansvarig för regeringens jämställdhetsarbete — för besvarande. I regeringsförklaringen slås fast, att jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklar utgångspunkt för regeringens politik och att arbetet för jämställdhet skall påskyndas. Regeringens jämställdhetsarbete bygger på uppfattningen att människor skall bedömas och behandlas som självständiga individer. Män och kvinnor har samma rätt till förvärvsarbete och bör ha samma ansvar för hemarbetet. Det är de egna önskemålen, inte gamla fördomar, som bör styra val av utbildning och yrke. Det kräver att både män och kvinnor träder ur gamla roller. I linje med detta har regeringen redan under de första veckorna tagit viktiga initiativ till reformer för jämställdhet. Diskrimineringen i vårt skattesystem av kvinnor som arbetar i familjeföretag skall omedelbart brytas. Semesterlagen föreslås ändrad fr.o.m. den 1 januari 1977 så att även föräldraledig pappa får tillgodoräkna sig ledighet för vård av barn som semestergrundande. Utbildningsministern har genom studiemedelsutredningen tagit fram förslag till borttagande av äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. Han har också tagit initiativ till att inom vården öppna nya karriärgångar för framför allt kvinnor genom att sjuksköterskor skall kunna vidareutbilda sig till läkare. Jämställdhetskommittén har givits i uppdrag att arbeta fram förslag till en lag mot könsdiskriminering. Jag har beslutat anslå 283 000 kr. till sysselsättningsutredningen för en studie om kvinnors förvärvshinder. Daghemmen skall byggas ut snabbt de närmaste åren, i enlighet med den plan riksdagen beslutat. Vi prövar också inom arbetsmarknadsdepartementet åtgärder för att förbättra villkoren för de deltidsarbetande. Om kvinnofrigörelsen sen bygga på strävan till jämställdhet och valfrihet. Regeringen avser således att på alla vägar främja kvinnofrigörelsen och arbeta för att bryta kvarstående inslag av könsfördomar och könsdiskriminering i det svenska samhället.